Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkra optimalt utnyttjande av inhemsk skogsenergi i stället för t.ex. miljöpåverkande importbränsle såsom kol. Med den inriktning av energipolitiken som riksdagen beslutade våren 1981 beräknas skogsbränslen år 1990 svara för 25-30 TWh. Detta är en mycket betydande del av vår energiförsörjning. Det krävs ett uthålligt och målmedvetet arbete för att nå denna nivå. Inte minst är det nödvändigt att undanröja sådana hinder för utvecklingen inom området som består i olösta problem och konflikter. Bl. a. måste vi lösa frågan om konkurrensen mellan skogsindustrins råvarubehov och en ökad användning av skogsråvara för energiändamål. Inriktningen är att skogsindustrins behov skall tillgodoses i första hand. Regeringen har tagit en rad initiativ under vintern och våren för att uppnå detta syfte. För att åstadkomma en riktig avvägning mellan skogsindustrins råvaruförsörjning och intresset av att utnyttja skogsavfall som energiråvara skärpte regeringen förra hösten prövningsförfarandet enligt 136 a § byggnadslagen när det gäller anläggningar som framställer träfiberbränsle och anläggningar som eldas med träfiberråvara. Betydande arbete har vidare lagts ner på att samordna olika statliga organs arbete i fråga om biobränslen. I vintras hölls bl.a. en överläggning med berörda myndigheter och departement om samtliga problem på biobränslesidan. Regeringen har även haft en rad överläggningar med berörda företag, branschorgan och fackliga organisationer. En interdepartemental arbetsgrupp, biobränslegruppen, har tillsatts för att bl.a. gå igenom de praktiska problemen i samband med skogsbränsleanvändningen och föreslå åtgärder för att lösa problemen med konkurrensen mellan olika användare av skogsråvara. Arbetsgruppen avser att avge en rapport med förslag till åtgärder senare i höst. Regeringen har vidare uppdragit åt industriverket och skogsstyrelsen att närmare utreda effekterna på skogsindustrins råvaruförsörjning av en ökad användning av skogsråvara för energiändamål. Resultatet av utredningen redovisades i juni i rapporten Ökad eldning med skogsråvara — nya möjligheter och konsekvenser. Utredningen konstaterar bl.a. att en mer omfattande användning av ved för eldning är ett skogspolitiskt medel att öka tillgången på barrvirke. Rapporten remissbehandlas f. n. Avsikten är att biobränslegruppens förslag senare i höst bl.a. skall grunda sig på rapporten och remissyttrandena. En möjlighet att öka tillgången på råvara både för skogsindustrin och för eldningsändamål erbjuder de regionala bränslebolag som håller på att etableras av inhemska värmeproduktionsintressenter och till vilka även skogsindustrin kan ansluta sig. Dessa regionala bränslebolag bör kunna bidra till en bättre fungerande fastbränslemarknad. Därmed skapas ett samband i hela bränslekedjan, allt från utvinning till förbränning. Regeringen har dessutom nyligen förelagt riksdagen ett förslag till ändrad inriktning av energibeskattningen. Förslaget innebär bl.a. att inhemska bränslen skall befrias från moms. De skall inte heller förmånsbeskattas. Förslaget innebär vidare att skatten på kol successivt höjs så att skatten per energienhet fr.o.m. år 1985 kommer att motsvara ca hälften av skatten på olja. Regeringen avser vidare att inom kort lägga fram förslag till riksdagen om fortsatt stöd för åtgärder för att ersätta olja och för investeringar inom energiområdet. Med de här nämnda åtgärderna som regeringen har vidtagit är det min övertygelse att de hinder som har funnits inom detta område kommer att undanröjas och att vi nu skall kunna få en ökad takt när det gäller utnyttjandet av inhemska bränslen.

Herr talman! Det blir en litet märklig debattordning, eftersom interpellanten själv inte kommer upp i första hand. Jag har gått upp i denna debatt därför att jag tycker att det är en hel del saker på detta område som det fortfarande finns all anledning att diskutera med regeringen och dess energiminister. Jag vill med detsamma säga att mycket av det som har gjorts är mycket bra. Jag skall inte ta upp det resonemanget en gång till, men det har nu kommit sådana förslag som vi från vårt partis sida har drivit i mer än tio års tid. Det är glädjande att de kommer nu, även om det skulle ha varit mera glädjande om de hade kommit tio år tidigare. Det finns en motsättning mellan skogsråvara och det som skall användas för uppvärmning, dvs. som bränsle. I svaret hänvisas också till utredningar m.m. som skall komma; det sägs också att man skall ta upp denna fråga. Man kan diskutera och fråga sig om det i alla hänseenden är helt nödvändigt att den svenska skogsindustrin alltid skall ha det första ”uppropet” på de tillgångar som finns. Det är säkert mycket bra för skogsbolagen och skogsindustrin — de tjänar pengar, speciellt i detta läge — och det är indirekt bra för staten, därför att handelsbalansen förbättras osv. Men på sikt kanske det kan vara förmånligt att se litet mera kritiskt på detta förhållande. Det är ju inte helt säkert att precis varenda pinne som går att använda till massa skall användas till massa, med tanke på bränsleläget, ersättningen av olja och avvecklingen av kärnkraft, som kommer så småningom. Jag skulle därför gärna vilja höra om energiministern i detta sammanhang har en bestämd uppfattning att det alltid skall vara så. Det står också i interpellationssvaret att det alltid i första hand skall vara skogsindustrin som skall prioriteras. Är detta en absolut förutsättning? Finns det inte möjligheter att man i olika regioner skulle kunna tänka sig en något mindre kategorisk uppfattning i denna fråga? En annan mycket intressant sak i detta sammanhang är de regionala bränslebolagen — en fråga som vi från vpk:s sida har drivit i många år men alltid fått avvisad. Nu kommer de regionala bränslebolagen, och det gläder mig. Vi har föreslagit regionala bränslebolag med ett dominerande inflytande från kommuner, landsting osv. I svaret här talas det om ”regionala bränslebolag som håller på att etableras av inhemska värmeproduktionsintressenter”. Innebär detta att också kommuner, landsting osv. kommer att få inflytande i dessa regionala bränslebolag, eller betyder det att det bara blir på marknadsbasis, med de stora företagen, där naturligtvis också skogsindustrin — som det står här — skall vara med? Det är också en intressant fråga i detta sammanhang.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag missbedömde tiden. På grund därav måste jag tidsbegränsa mitt inlägg, men jag skall försöka att få med det väsentliga. Jag tackar energiministern för svaret. Energiministern redovisar några positiva åtgärder som vidtagits för att främja ökad användning av skogsenergi. Visst är detta bättre än ingenting alls, men tyvärr passar det mesta under rubriken ”För litet och för sent”. Energiministern tar med all rätt upp konflikten mellan industrioch energiråvara. Det vore fel att förneka att en sådan konflikt finns. Det är också fel att tro att den helt kan undanröjas. Ställer man kravet att man i alla lägen skall kunna styra all skogsråvara till rätt användning, kommer det att bli ett mycket allvarligt hinder för såväl skogsindustrin som energianvändarna. När vi från centerns sida redan 1981 hävdade att tillkomsten av ett energisortiment med rätt hantering skulle innebära att tillgången på industri råvara ökar, då trodde varken socialdemokrater eller moderater på oss. I dag säger energiministern i sitt svar att industriverket och skogsstyrelsen har konstaterat ”att en ökad användning av ved för eldning är ett skogspolitiskt medel att öka tillgången av barrvirke”. — Jag hade här tänkt återge vissa utdrag ur utredningen som verifierar just detta, men jag får avstå från det. Det var just detta centern sade 1981. Om vi då hade fått stöd för våra förslag, skulle både ekonomi och sysselsättning ha varit betydligt bättre i dag. Det är framför allt fråga om att utveckla tekniken att ta till vara en större del av vad skogen producerar. Industrin prövar i dag ”träddelsmetoden” och olika slags helträdstekniker för upparbetning vid terminaler. Detta är tekniker som säkert kommer att få en viss framgång, men jag är rädd för att regeringen här lyssnar alltför mycket på industrin. För det småskaliga skogsbruket — och det svarar för mer än 50 90 av produktionen — behövs andra metoder, som inte kräver en lång, dyrbar och känslig kedja av maskiner och personal. Hopsamling, buntning och lageruppläggning av energived måste bli ett enmansjobb. Lagringen och torkningen måste kunna ske till ringa kostnad vid bilväg, där energiveden vid behov kan hämtas med vanliga timmerbilar. Flera intressanta metoder prövas, och det är viktigt att de får ett aktivt stöd så att tekniken snabbare får en bredare spridning. Energiministern försöker att få skärpningen av prövningen enligt 136 a § byggnadslagen att framstå som en positiv åtgärd. Detta är en av de regeringsåtgärder som aktivt bidragit till att försena utvecklingen av och skapa osäkerhet kring utnyttjandet av skogsbränsle. Det vore bra om regeringen först som sist gav upp sin kolartro på att man kan reglera bort konflikter. Att göra det förvärrar bara konflikterna. Den utredning som energiministern själv har refererat till i svaret har bl.a. analyserat verkningarna av 136 a §. Som en konsekvens av analysen föreslår utredningen att regeringen t. v. ersätter prövningen med uppgiftsskyldighet för den som vill bygga större eldningsanläggningar. Utredarna pekar på att en viktig orsak till den låga utbyggnadstakten är regleringen enligt 136 a § byggnadslagen. Regeringens allvarligaste missgrepp är den spridning av reklam för kol som skett. Redan i höstas bestämde sig regeringen för att det skulle vara 25 större koleldade anläggningar. Det är att beklaga att regeringen sysslar med sådant som inte behövs. Effekten av denna deklaration blev att många fliseldningsoch värmepumpsprojekt fick stå tillbaka för koleldning. Som lök på laxen lovade regeringen 75 96 bidrag till miljöanläggningar vid koleldningsanläggningar, som i många fall inte behövs. Kolskatten talade man inte så mycket om vid den tidpunkten. Några bestämda kolmiljökrav var man inte heller beredd att deklarera. Det har vid det här laget blivit ett klassiskt talesätt bland socialdemokratiska kolpolitiker att hänvisa till ”sträng praxis”, även om den bara grundar sig på enstaka tillståndsärenden. Denna flathet vad avser kolpolitiken har medfört att vi i dag med många band är bundna till ett alldeles onödigt kolberoende. När energiministern nu äntligen kommer med kolskatteförslaget så är det både för litet och för sent. Så småningom skall kolskatten bli 50 96 av oljeskatten. Varför skall den inte bli det med en gång? Varför skall inte kolet Nr 14 belastas med beredskapsavgift? Måndagen den Jag får nu, beroende på att min taletid är begränsad, koncentrera mig på en — 24 oktober 1983 rad frågor, som kanske därför kommer att hänga litet i luften. i z å 2 hs Varför skall inte kolskatten motsvara 50 20 av oljeskatten redan nu? Om utnyttjandet av Varför skall inte kolet ta del i kostnaderna för beredskapslagring, inhemsk skogsforskning osv.? energi Jag hade tidigare tänkt att här redovisa en utredning som konstaterar att kolpriset är kostnadsberoende och att priset därför kommer att stiga drastiskt när det blir bättre balans på marknaden. Den matematik för skatteberäkning som redovisas i propositionen och som grundar sig på att kolet kommer att kosta bara hälften så mycket som oljan blir då inaktuell, och följer man då energiministerns principer så innebär det motsvarande skatteskärpning. Energiskattepropositionen bygger på principen att inhemska bränslen skall vara skattefria. Innebär det att skattebefrielse skall gälla också för etanol, som produceras på inhemska råvaror? Sedan talar energiministern i positiv ton om ett fortsatt stöd för åtgärder som syftar till att ersätta olja. Min fråga lyder: Kommer eldningsanläggningar för skogsbränsle att behandlas minst lika positivt som torveldade anläggningar?
Herr talman! Jag skall börja med att ta upp frågan om kolintroduktionen och vill då, Ivar Franzén, lägga fast ett par saker som är viktiga. 1. Den kolintroduktion som nu pågår är helt i enlighet med beslut som riksdagen fattade 1981 på förslag av den trepartiregering som då leddes av centern. Centern står alltså bakom den kolintroduktion som motsvaras av ett tjugofemtal anläggningar av det slag som nu håller på att uppföras eller planeras. Det är inte fråga om någonting annat än det ni själva har medverkat till att fatta beslut om. 2. Vi ställer utomordentligt stränga miljökrav. Den prövning som nu görs företas individuellt för varje anläggning just för att man skall kunna ta hänsyn till de miljökrav som måste ställas på den med hänsyn till regionala förhållanden och annat. Vi kommer i en kolproposition i vår att ta ställning till vilka miljökrav som långsiktigt skall ställas på basis av en rad olika utredningar, bl.a. kol-, hälsaoch miljöprojektet, och remissyttrandena över dem. Självfallet kan det väl inte vara något annat än bra att vi ställer stränga miljökrav i kombination med att vi främjar utvecklingen av sådan teknik som minskar kolets mycket allvarliga miljöeffekter. Det är ju ett ansvarsfullt sätt att hantera kolintroduktionen på. » Vi kommer dessutom att lägga fram andra förslag till detta riksmöte, vilka syftar till att ge regeringen ett fast grepp över kolintroduktionen, så att denna sker på ett planmässigt och försiktigt sätt med hänsyn till miljökraven. 1 På frågorna om kolskatten vill jag svara följande. Kolet är i dag mycket lågt beskattat. Det har bedömts vara en alltför stor påfrestning på de berörda att i ett steg ta en skattehöjning till 50 96. Man behöver normala planeringstider i de kommuner som sysslar med dessa frågor för att de skall kunna anpassa sig till den nya skattenivån. Frågan om beredskapslagring överses f. n., och det kommer att framläggas förslag i den frågan senare.

Det har i dagssituationen inte varit anledning att ta upp en diskussion om skatten på inhemsk etanol. Vad beträffar förslaget om eldningsanläggningar för inhemska bränslen i det kommande förslaget om åtgärder för oljeersättning kan jag inte föregripa det förslaget — det vet Ivar Franzén. Våra förslag kommer inom relativt kort tid att bli bekanta för hela kammaren. Jag vill sedan ta upp frågan om inhemska bränslen. Det går att hävda, Ivar Franzén, att det gjorts för litet och att det gjorts för sent. Men det som gjorts har skett efter regeringsskiftet för ett år sedan. Om centern hävdat en viss linje 1981, hade det gått mycket bra att föra fram dessa åtgärder till praktiska förslag som regeringspolitik, ifall det hade funnits uppslutning för det i den dåvarande borgerliga regeringen — men det fanns det uppenbarligen inte. Enligt vår bestämda uppfattning efter erfarenheterna från det här året finns det inga genvägar att nå resultat när det gäller introduktionen av inhemska bränslen. Vi måste ta itu med de praktiska problemen. Vi måste ta itu med existerande konflikter och lösa dessa. Och det har vi gjort. Tack vare detta — det arbetet var tidigare ogjort — har vi tagit väsentliga steg framåt, som icke tidigare tagits. Vi har bl.a. tagit fram den utredning som Ivar Franzén nu hela tiden refererar till. Den togs inte fram på initiativ av någon borgerlig regering där centern ingick. Detta gällde även frågan om momsbefrielse för inhemska bränslen och frågan om investeringsstöd för utveckling av inhemska bränslen. Jag anser att det, med tanke på hur litet som tidigare hade gjorts, är litet farligt för centern att ta upp denna fråga. Jag skulle önska att vi hade kommit längre på väg. Men nu har vi tagit ett rejält grepp över utvecklingen, och nu kommer besluten steg för steg ute i landet, inte minst i de regioner som behöver ny sysselsättning. Jag vill säga att de regionala bränslebolag som nu bildas med stöd från regeringen där det behövs har en rad intressenter som medagerande. Däribland är kommunerna och ofta även landstingen mycket betydelsefulla och ofta ledande. Men det är viktigt att producentintressena är med. Då kan man använda bränslebolagen för att finna praktiska lösningar på problemen att dela upp skogsråvaran för den rätta användningen. Samtidigt som vi är mycket bestämda på att skogsindustrins intressen skall gå i första hand, av hänsyn till landets export och ekonomi, tycker vi att de här problemen praktiskt går att lösa. De behöver alltså inte ställas mot varandra i olösliga — Nr 14 konflikter, bara man tar itu med problemen på det sätt som vi har gjort. Måndagen den Med detta, herr talman, har jag inom den tid jag hade till mitt förfogande 24 oktober 1983 kunnat svara på de frågor som Oswald Söderqvist och Ivar Franzén ställde.
inhemsk skogs Herr talman! Energiministern frågar först vad vi skall ha i stället. Sedan energi hävdar energiministern att centern står bakom kolbeslutet. Vi står bakom 1981 års energibeslut, men vi har då framför allt den mera långsiktiga målsättningen för ögonen. Den målsättningen är att successivt utveckla ett energisystem, i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Sedan 1981 har hänt vad vi i och för sig redan 1981 sade skulle hända, men som ingen då trodde, nämligen att bl.a. värmepumpstekniken har gjort helt andra landvinningar än vad i varje fall socialdemokraterna och moderaterna räknade med. Det gör att vi täcker in en energivolym som väl svarar mot kolsatsningen. För oss är det då helt naturligt att man ser på de långsiktiga målen. Kan man nå dem snabbare, skall man självfallet försöka göra det och inte envist hålla fast vid ett detaljbeslut, som ändå bara var ett mål på vägen. Det finns ju möjligheter både genom bättre energihushållande — vi vet att de möjligheterna är långt ifrån uttömda — och genom utnyttjande av dels överskottet på elström, dels värmepumpstekniken, som visat sig mycket lönsam. Så det är en mycket liten kolsatsning som behövs. Det är direkt i strid mot de långsiktiga målen som nu regeringen driver igenom en så omfattande kolsatsning. Det mest allvarliga är att vi genom den här kolsatsningen och dryga investeringar binder upp en del av värmemarknaden, som är ständigt krympande. Därmed kommer det att bli allvarliga låsningar som på sikt hindrar bättre alternativ, inhemska bränslen, och så småningom solenergin, osv. Detta är ett mycket allvarligt missgrepp som regeringen gör. Stränga krav på kolet. Vi har aldrig protesterat mot det, energiministern. Däremot tycker vi att det är en brist att man inte har velat ge klara besked. Vi har haft konkreta förslag från vår sida, men dem har socialdemokraterna med hjälp av moderaterna förkastat. Förändring av kolskatten. Det är ett mycket intressant besked. De flesta bedömare säger att kolpriset är i litet längre perspektiv kostnadsberoende. Alla bedömare är också överens om att i dag, om det sker en förnyelse i branschen, så ger inte kolpriset kostnadstäckning, varken för frakt eller produktion. Detta innebär att vi måste räkna med mycket kraftiga ökningar av kolpriset inom en 5-10-årsperiod. Då skall alla som tänker investera i kol räkna med att man jämsides med en prisstegring skall få motsvarande skatteökning, vilket gör att den ekonomiska grunden för kolsatsningen helt rycks undan. Det är bra om energiministern kan tala om det i dag, för jag tycker att det är fel om man lurar kommunalmän och andra till att göra investeringar på felaktiga grunder. Sedan till inhemska bränslen. Vad har hänt sedan regeringsskiftet? Det har 13 hänt en hel del saker. Man har ensidigt stött satsningar på torv, vilket inneburit att man i regioner med uppenbart överskott av skogsbränsle i dag bundit sig för torv, som har prioriteringsordning 2. Man har skärpt prövningen enligt 136 a §, och man har talat mycket om kol och skapat en villervalla som har gjort att vi har fått en markant försening av inhemska bräslen. Det har utan tvivel varit en kolets period. Jag kan gärna ge regeringen, och särskilt energiministern, en komplimang för att ni nu tycks ha tänkt om. Det uppskattar vi i centern enormt. Men vi kan inte helt bortse från de krumbukter som har gjorts dessemellan och som har åstadkommit en hel del skada både på Sveriges ekonomi och framför allt i vad gäller sysselsättningen. Vad som behövs i dag är att vi satsar på energihushållning —i viss mån också med hjälp av värmepumpteknik — men framför allt att inhemska bränslen får maximal prioritering. Det skulle vara bra om energiministern här ville göra en mycket klar deklaration — jag tror att det kunde bli dagens goda gärning — och säga att det är klart att regeringen nu tänker satsa på inhemska bränslen och klart prioritera dem framför kol. Jag tror att den deklarationen vore välgörande för våra kommunalmän. Sedan några ord om regionala bränslebolag. Jag tror att sådana i något fall kan vara en lämplig lösning — det är möjligt. Men jag tror att det är mycket farligt om vi i det här fallet, såväl som i många andra fall, låser oss vid en viss modell och tror att den är bra och tillämpbar i alla sammanhang. Om vi skall utnyttja de lokala förutsättningarna och verkligen ta till vara den värdefulla skogsråvaran på ett optimalt sätt måste vi låta de lokala förhållandena slå igenom. Stöd gärna regionala bränslebolag, men sätt inte upp detta som en fix mall, för då tror jag att ni återigen kommer att skapa byråkratiska hämningar, som är så förödande för en näring som är i sitt första utvecklingsskede. Det finns många småföretag som i dag gör förnämliga insatser. Genom ert agerande har många av dem tyvärr kommit på obestånd. Med den deklaration som jag önskar att energiministern gör kanske det åter blir vårluft för dem.

Herr talman! Jag tackar energiministern för svaret på de frågor som jag ställde i mitt första anförande. Jag tycker alltså att det är bra med regionala bränslebolag, under förutsättning att samhället får ett verkligt inflytande över dem. Jag tycker att det är oerhört viktigt att kommuner och landsting med hjälp av regeringen och statsmakten garanteras ett sådant inflytande — men vi har inte sett det än. Jag tror att det är viktigt med samordning, att samhällets organ på lokal och regional nivå får ett ordentligt inflytande över de olika bränsleförekomster — oavsett om det gäller torv, skogsbränsle eller biobränsle av annat slag — som kan tas fram just genom sådana här bränslebolag. Jag tolkar svaret så att energiministern är villig att arbeta för detta. Men samtidigt vill jag utfärda en varning. Om man går ihop och kucklar med skogsindustrin, som det står i interpellationssvaret, är det risk för att industrin med sin stora kapacitet och den ekonomiska makt som den har Nr 14 också kan få ett inflytande över små och fattiga kommuner. Det är något som Måndagen den jag ser som en risk när man talar om denna s.k. blandekonomi, som det väl 24 oktober 1983 är fråga om. tolkar jag svaret från energiministern så, att det inte kategoriskt är så — även inhemsk skogsom det sägs att man skall slå vakt om industrin — att industrin alltid skall få energi den vara som eventuellt kan användas till både det ena och det andra. Detta tror jag är mycket viktigt i det här sammanhanget, om man skall tala om praktiska lösningar. Det kan nämligen både nationalekonomiskt, regionalt och lokalt finnas tillfällen då det kanske är mycket bättre att använda delar av den tillgång som finns just för användning i värmesystem, i stället för att industrin skall vara predestinerad att få bränslet helt och hållet. Jag vill säga några få ord om detta med kol, som har varit uppe i debatten. Jag tänker inte lägga mig i grälet mellan centern och socialdemokraterna om vem som har gjort vad. Från vår sida har vi hela tiden haft en klar linje, och vi har aldrig velat ha en så stor kolintroduktion som vi nu har fått. Jag har anmärkt på detta vid flera andra tillfällen. Vad gäller skatten kan vi i likhet med centern vara mycket kritiska mot att man nu sent slår till med en kolskatt och också tycka att den mycket väl skulle kunna vara högre. Jag skulle kunna jämföra med ett annat importbränsle, som jag tog upp i samband med min fråga. Men på den fråga jag då ställde fick jag inte något svar från energiministern. Naturgasen skall beskattas med 75 96 av priset på olja, jämfört med kolets 50 26. De är allesammans importbränslen. Varför skall naturgasen, som är ett rent och miljövänligt bränsle, bestraffas så hårt? Det är en fråga som man också kan ställa sig. Kolet måste hållas tillbaka. Vi har redan fått alldeles för mycket kol. Det har redan kommit samtal från skilda håll i landet, bl.a. från kommunalmän, som meddelar att de är oroliga för stigande hyror, stigande kostnader för uppvärmning och risk för stigande kommunalskatter på grund av satsningen på kolverk. Till detta kommer nu också höga kolpriser. Detta är mycket olyckligt. Det vore bra om kolintroduktionen mycket kraftigt stramades upp. Det är länge sedan vi begärde importlicenser för kol. Socialdemokratin i opposition var med på det. Nu när man kommit i regeringsställning är man inte intresserad av importlicenser för kol. Det är också en fråga om vilket ansvar man tar för energipolitiken i olika skeden. Jag skulle slutligen vilja påpeka att socialdemokratin som parti inte bara kan säga att man 1982 var i opposition och därför inte kunde påverka energipolitiken. Ni påverkade energipolitiken, speciellt tillsammans med moderaterna, i en mycket negativ riktning, och det ansvaret vilar på er fortfarande, även om ni var i opposition vid det tillfället. Man kan inte bara skylla på att man inte har suttit i regeringsställning. Ni har haft inflytande, ni har använt det inflytandet och ni har gett oss en energistruktur som är mycket olycklig, och för det bär ni ett mycket tungt ansvar fortfarande.

Herr talman! När man lyssnar till herr Franzén kan man kanske få intrycket att det här är ett privat slagsmål där andra inte är välkomna. Jag skulle bara ganska kortfattat i det här inlägget — för det är ju inte meningen att vi nu skall ta en energiskattedebatt — vilja understryka att det avgörande faktiskt inte är skattenivån utan det totala priset, och det tror jag är viktigt att man kommer ihåg. När det gäller möjligheterna för de inhemska bränslena att nå så högt som 30 TWh, vilket har angivits i ett beslut som inte alls är bindande utan vägledande, får jag väl anmäla en rätt betydande skepsis mot att detta skulle kunna vara möjligt, under förutsättning att man inte är beredd att stå för orimliga kostnader. Jag har ingenting att erinra i sak mot det interpellationssvar som här har givits. Jag tror att frågan om gränsdragningen till skogsindustrin är så central att man inte bara snabbt kan avfärda den. Jag och det parti jag företräder har dessutom den uppfattningen när det gäller energiskatterna, som kommer in i bilden här, att det är en ganska tvivelaktig åtgärd att subventionera de inhemska bränslena genom att göra enbart dem skattefria. Det är möjligt att man så att säga introduktionsvis skall acceptera det, men det här bollandet fram och tillbaka med planeringselement via energiskatterna får jag nog lov att anmäla en rätt stor skepsis emot. Den energisituation som vi har i landet f. n. är förhållandevis tillfredsställande. Vi har lyckligtvis en mycket god tillgång — på grund av folkomröstningens utgång — på elenergi. Vårt oljeberoende minskar fort och väl, och vi har över huvud taget en ganska väl sammansatt produktionsbild, internationellt sett. Mot den bakgrunden vill jag anmäla en tveksamhet inför alla dessa projekt som seglar upp där man bortser från kostnadsbilden. Den är absolut väsentlig. Vi har helt enkelt inte råd att i det läge vi nu befinner oss i kosta på oss några experiment. Jag tycker kanske att det för herr Franzéns del — som företrädare för det parti som på ett exempellöst sätt bidrog till att desorganisera landets energipolitik till miljardkostnader — kunde vara på tiden att även börja tänka på ekonomin i energiförsörjningen.

Herr talman!

Jag vill också gärna säga att målet måste vara att vi även i framtiden skall ha tillgång till just säker och billig energiförsörjning. Det kan icke accepteras att energiförsörjningen långsiktigt byggs upp på delar som kräver ständiga subventioner. Självfallet måste det nuvarande stödet ges i syfte att påskynda oljeersättningen, att förbereda kärnkraftsavvecklingen och att utveckla och introducera ny teknik. Målet är naturligtvis att stödet så snart som möjligt skall bli onödigt. I introduktionsfasen behövs det emellertid ett stöd. En annan central målsättning är att vi skall ha fasta spelregler för Nr 14 energipolitiken. Vi kan inte längre hålla på att gräla om vilken andel det skall Måndagen den vara av det ena eller det andra energislaget. Den energibalans som riksdagen 24 oktober 1983 enhälligt fastställde så sent som för två år sedan bör vi hålla fast vid, liksom vid de långsiktiga målen, till dess att nästa beslut fattas 1985. Det är sant att det har gått fortare, inte minst tack vare vårt investeringsprogram, med vissa energikällor och viss energiteknik. Det gäller t.ex. värmepumpar. Den utvecklingen är utomordentligt bra, eftersom den påskyndar oljeersättningen. Däremot är det inte sant att t.ex. fullföljandet av arbetet på att uppnå det mål som sattes upp 1981 beträffande kolet har trängt undan satsningen på värmepumpar eller inhemska bränslen. Målet var, och är, att kol år 1990 skall svara för 10 96 av energiförsörjningen. Detta motsvarar 4-6 miljoner årston, som är en mycket liten andel. Målsättningen för inhemska bränslen är, som sagt, 25-30 TWh. Lägger man dessutom till de inhemska bränslen som industrin använder i form av bark och lutar, kommer man fram till sammanlagt 80 TWh som mål för 1990. Detta är mer än vad kärnkraften, eller för den delen vattenkraften, vid den tidpunkten kommer att svara för. Målsättningen är alltså mycket ambitiös, och detta i kombination dels med vårt praktiska arbete, dels med de principer som nu har lagts fast i energiskattepropositionen visar ju klart vad vi prioriterar. Men vi måste hålla fast vid vad vi för så kort tid sedan som två år fattade beslut om. Annars blir det ingenting av den långsiktiga energipolitiken, Ivar Franzén. Jag vill verkligen uppmana centern att medverka till att vi äntligen får fasta spelregler som efterlevs och en offensiv energipolitik i stället för fortsatt gräl och handlingsförlamning. Vi har gjort och kommer att fortsätta att göra vad vi skall och kan göra för att äntligen få handling på det här området, där det så länge har varit låst på grund av ofruktbara mönster och gräl. Till Oswald Söderqvist vill jag säga att vårt besked är kategoriskt. Skogsråvara som kan användas som råvara i industrin skall inte eldas upp. Men vi blir också alltmer övertygade om att vi verkligen kommer att kunna klara den här problematiken, om vi bara hanterar frågorna på ett riktigt sätt och låter de olika intressenterna delta vid lösningen av problemen med hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna. Vi tänker att på traditionellt folkhemskt sätt låta olika intressenter delta i arbetet. Vi känner ingen som helst oro. Tvärtom vet vi att detta är sättet att uppnå praktiskt riktiga resultat. De regionala bränslebolagen och andra aktörers arbete kommer naturligtvis att vara olika på olika håll i landet, eftersom den här marknaden och de praktiska förutsättningarna att arbeta ser helt olika ut i olika delar av Sverige. Det är viktigt att det praktiska arbetet forsättningsvis tar hänsyn till de regionala förhållandena.
Herr talman! Först ett par ord till Lennart Blom. Jag gjorde faktiskt ett tappert försök, tyckte jag, att poängtera vikten av det totala priset. Jag försökte addera kolskatt och prishöjningar och visa de 17 negativa effekterna och de uppenbara riskerna för att man på det viset tar undan den ekonomiska grunden för de kolsatsningar som i dag görs. Mera tydligt kan man inte markera att ekonomin har en avgörande betydelse vid val av energikälla. Inhemska bränslen subventioneras, sades det. Jag är tveksam till om man kan påstå att borttagande av momsen är en subvention av inhemska bränslen. Praktiskt taget hela kostnaden för inhemska bränslen avser svenskt arbete, som bit för bit beskattas. Skatteandelen när det gäller inhemska skogsbränslen är sannolikt högre än den blir i kolet med den nu föreslagna skatten. Från den synpunkten bidrar kolet mindre till att förbättra det statsfinansiella läget än inhemska bränslen gör. Lennart Blom tillät sig påstå att centern medverkar till miljardförluster, och då tänkte han självfallet på kärnkraften. Jag hävdar med bestämdhet — jag har inte tid att dra den matematiken nu — att den största förlusten utan tvivel uppstått genom tillkomsten av aggregat 11 och 12, som både privatekonomiskt, om de vore fristående, och samhällsekonomiskt är mycket dåliga affärer. Centern var emot dessa förlustaffärer — så ej herr Blom. : Energiförsörjningen skall vara säker, billig och tillräcklig, deklarerade energiministern. Vi ställer upp på den deklarationen. Vi tycker den är angelägen. Men vi finner det också angeläget att säga att det är totaltkostnaden vi måste räkna med. Då har tillvaratagande av spillvärme och inhemska bränslen klara fördelar. Jag hävdar återigen — och det är inte för att försöka åstadkomma gräl utan därför att jag upplever det som så angeläget att vi hjälps åt att lösa upp bindningarna till kolet — att kolet med den satsning som nu görs på ett allvarligt sätt kommer att skjuta undan såväl inhemska bränslen som satsningar på tillvaratagande av spillvärme o. d. Detta gäller kanske inte just för dagen, men om vi ser längre framåt i tiden med en krympande värmemarknad är detta ett mycket allvarligt problem, som ingen energiminister kan gå förbi. Det kan aldrig vara att svika ett beslut att försöka nå slutmålet snabbare. Det är att utnyttja de möjligheter som verkligheten ger att komma fram snabbare och bättre. Visst vore det roligt att i det här sammanhanget kunna säga att vi nådde ända fram med litet marginal! Vi har den chansen nu, om vi lägger upp politiken rätt. Om vi inte lyckades få våra vänner moderaterna med oss på våra förslag, när centern befann sig i regeringsställning, så kunde vi ha kommit till socialdemokraterna, så skulle de ha hjälpt centern att föra den energipolitiken, sade energiministern. Det är ju ändå så att vi har ett ganska väl fungerande arbete i våra utskott. I näringsutskottet har vi alltid kunnat resonera över partigränserna. Det har funnits mycket konkreta kontakter i olika sammanhang för att försöka hitta lösningar. Jag vill hävda att vi från centerns sida försökt att maximalt utnyttja den beredvillighet som till och från har funnits hos socialdemokraterna att försöka förbättra energipolitiken, som vi i den borgerliga regeringen inte alltid fick så som vi ville ha den. Men det har givit de marginella resultat, som vi har kunnat konstatera. Nr 14 Därutöver har jag inte kunnat konstatera någon beredvillighet från socialde Måndagen den mokraterna att hjälpa centern att driva en mer effektiv energipolitik. 24 oktober 1983 Vi skall nu få fasta spelregler. Jag uppskattar också detta. Men det senaste årets svängningar i attityderna mellan olika bränslen — jag talar nu med Om utnyttjandet av erfarenhet från marknaden, eftersom jag har en del rötter där — har verkligen — inhemsk skogsicke uppfattats som fasta spelregler. Marknaden har i stället uppfattat en energi markant satsning mot en bestämd kvantitet kol och sedan, så småningom, på inhemska bränslen och därefter ökade skattepålagor på kolet. Vi har också kunnat konstatera en tveksamhet som på ett mycket beklagligt sätt har försenat införandet av inhemska bränslen. Denna tveksamhet har kanhända gjort att vissa mycket aktiva näringsutövare har fått sin ekonomi slagen i spillror, därför att den marknad de räknade med uteblivit i den tveksamma miljön. Så visst är det väldigt bra om vi i dag får fasta spelregler. Jag ställer mig helt bakom den deklaration som energiministern gjorde om billighet, säkerhet och långsiktighet, så länge vi bara talar om den totala kostnadsbilden.

Herr talman! Jag är inte överens med energiministern om att skogsindustrin i alla avseenden alltid skall vara prioriterad när det gäller de inhemska skogsråvarorna. Det kan vara väldigt bra för skogsbolagen, men vi har ingen kontroll över dem. Det kan kortsiktigt vara bra för handelsbalansen, men det är inte säkert att den ökade vinsten i skogsindustrin och massaindustrin automatiskt kommer Sverige och de svenska löntagarna, de svenska arbetarna och det svenska samhället till godo. Detta vet vi sedan förut. Nu talar energiministern om folkhemsk tradition och folkhemsk modell när det gäller samarbete osv. Hon tänker då naturligtvis på samarbete med storfinansen och med de stora företagen. Jag tycker att vi skulle ha lärt oss en del och komma ihåg hur det gick för lilla Rödluvan. Vargen var redan inne i stugan, han lågt.o.m. isängen och åt sedan upp henne. Det stora problemet för er socialdemokrater och för arbetarrörelsen är inte att pyssla om och stoppa om vargen något mera, utan det är att få ut honom ur stugan i stället, ut ur folkhemsstugan, för han skall inte ligga där och profitera på värmen längre. Detta problem finns i energipolitiken liksom i alla andra sammanhang. Därför är det viktigt, tycker jag, att man får ett samhälleligt inflytande över regionala bränslebolag, kontrollen över skogsråvaran och sådana saker. Det är oroväckande när energiministern går upp och talar om att problemen skall lösas praktiskt, att vi skall samarbeta osv. Vad har det lett till tidigare, och vad kommer det att leda till i framtiden? Vi kommer att stå där, kanske beroende av de stora företagen, utan att kunna lösa problemen på ett sätt som vore lämpligt för hela folkhushållet, för folkhemmet. Herr talman! Slutligen vill jag säga ett par ord till moderaten Lennart Blom. Han har ingenting lärt och allting glömt. Han ser kärnkraftsutbyggnad och sådana saker som det enda saliggörande för Sverige och för den svenska energipolitiken. 19 skydda småspararna på börsen Är inte Lennart Blom oroad över de ekonomiska förhållandena, över förhållandena med avfallshanteringen, över sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen och andra sådana saker? Är det inte dags att börja tala klarspråk om de sakerna i stället för att bara, som för tio år sedan när vi visste mycket mindre allihop, tala om hur bra det är med kärnkraft och om hur viktigt och hur fint det är med en elproduktion baserad på kärnkraft och sådana saker? Det var inte bra då, och det är inte bra nu heller.

Herr talman! Till detta är bara att säga att Lennart Blom verkligen borde vara orolig. Avfallsproblematiken är inte löst, kärnvärmereaktorerna kommer att producera avfall. Man vet inte hur man skall ta det om hand, och vi vet att det är en viktig råvara för kärnvapenframställning. Men det är klart, vill man inte se sanningen i vitögat, som Lennart Blom, ser man inga problem utan fortsätter att tala om kärnkraften som den rena energikällan, trots att den är en av de smutsigaste och farligaste energikällor som någonsin har tagits fram.

Herr talman! Björn Molin har i en interpellation frågat mig dels vilka åtgärder regeringen kommer att föreslå för att skydda småspararna på börsen, dels om regeringen är beredd att skärpa reglerna för s.k. insideraffärer. Bakgrunden till interpellationen är att det under senare tid förekommit flera uppmärksammade börsaffärer som aktualiserat en debatt i massmedia om börsetiska regler och om behovet av att komplettera reglerna. Björn Molin målar inledningsvis upp en bild i grälla färger av hur de borgerliga regeringarna skulle ha återgett börsen dess vitalitet och hur denna nu skulle hotas av den nuvarande regeringen på grund av dess ekonomiska politik. Han talar vidare om hur de borgerliga regeringarna skulle ha vidtagit en mängd åtgärder för att gynna aktieägarna, åtgärder som den nuvarande regeringen enligt Björn Molin har omintetgjort. Eftersom det inte är meningen att i detta sammanhang ha en allmän ekonomisk-politisk debatt eller en diskussion om aktieägandets villkor i allmänhet, avstår jag från att här bemöta Björn Molins påståenden i dessa delar, även om det finns mycket att säga om dem. Jag begränsar mig till att besvara de båda konkreta frågor om börsen som Björn Molin har ställt. Jag vill då först hålla med Björn Molin när han talar om vikten av en väl fungerande aktiebörs. Målsättningen måste vara att bevara förtroendet för börsen som en sund marknadsplats för riskkapital. Regeringen fäster stor vikt vid att de börsetiska reglerna upprätthålls och att börsstyrelsen och ansvariga myndigheter ingriper med eftertryck om reglerna åsidosätts. I den mån reglerna har bristfälligheter bör dessa naturligtvis undanröjas. Vad som har sagts i den allmänna debatten kan möjligen få någon att tro att vi saknar börsetiska regler i Sverige. Så förhåller det sig inte. I börslagstiftningen infördes våren 1976 regler om skyldighet för börsbolagen att till börsstyrelsen lämna de upplysningar som börsstyrelsen behöver för att se till att börshandeln sker enligt god affärssed. I särskilda inregistreringskontrakt skall börsbolagen åta sig bl.a. att lämna information till allmänheten och börsstyrelsen om förhållanden som kan påverka kursbildningen på aktierna. Dessa regler har överförts till den nya börslagstiftning som trädde i kraft år 1980. De regler som finns har gjort det möjligt för börsstyrelsen att ingripa mot osunda företeelser i börshandeln. Även bankinspektionen har såsom tillsynsmyndighet över banker och fondkommissionsbolag kunnat göra ingripanden. Det är dock uppenbart att det finns behov av att komplettera regelsystemet i syfte att stärka förtroendet för värdepappershandeln. Börsstyrelsen håller sålunda på med en översyn av inregistreringskontrakten, som jag räknar med skall vara klar före åsskiftet. Vidare pågår inom fondbörsen arbete med att samla de börsetiska reglerna i lättillgänglig form. Från regeringens sida följer vi börsstyrelsens arbete, och det har under sommaren och hösten varit olika kontakter mellan börsledningen och finansdepartementet för att få klarlagt i vad mån det behövs lagändringar i fråga om informationsplikten eller på andra punkter i börslagstiftningen. Jag vill vidare nämna att bankinspektionen särskilt granskar den handel med icke börsnoterade aktier som sker inom dens.k. OTC-marknaden. Även här kan lagstiftningsåtgärder aktualiseras. Bestämmelserna mot insiderspekulation är nödvändiga för att förtroendet för handeln med värdepapper skall bevaras. Nu gällande lag av år 1971 kräver att ledande befattningshavare i börsbolag och deras anhöriga skall anmäla innehav av aktier i bolaget för registrering. Värdepappersmarknadsutredningen, som har i uppgift att se över insiderlagstiftningen, är i fäård med att avsluta sitt arbete. Utredningsbetänkandet kommer att remitteras i månadsskiftet november-december. Utredningen kommer enligt vad jag har inhämtat att föreslå att insiderspekulation kriminaliseras och att tillämpningsområdet utvidgas till ”aktiemarknadsbolag”, dvs. inte bara börsbolag utan också OTC-bolag. Vissa ökade befogenheter kommer att föreslås för bankinspektionen. Utredningen kommer också att föreslå en skyldighet att rapportera både förvärv som gör att en aktieägare får 5 90 eller mer av skydda småspararna på börsen skydda småspararna på börsen röstvärdet och andra större förändringar av aktieinnehavet. Denna procedur innebär, enligt utredningens bedömning, i praktiken att s.k. uppflaggning och nedflaggning kommer att ske. I den mån andra lagändringar aktualiseras kommer förslag att remitteras samtidigt med utredningsbetänkandet. Jag kommer att föreslå regeringen att i en proposition lägga fram förslag till riksdagen för beslut under våren. Björn Molin föreslår att nya aktier som ges ut av ett börsbolag inte skall få ha olika röstvärde. Jag har förståelse för kritiken mot detta att lika kapitalinsats ger olika inflytande. Att göra en sådan ändring som Björn Molin föreslår är emellertid inte fritt från komplikationer. Jag är därför för dagen inte beredd att ge något besked om en sådan ändring. Frågan är emellertid föremål för prövning inom regeringskansliet. Av vad jag nu har sagt framgår vilka slags åtgärder jag räknar med att regeringen kommer att kunna föreslå inom kort för att skydda småspararna på börsen. Det var det som Björn Molins första fråga gällde. När det gäller den andra frågan — om regeringen är beredd att skärpa reglerna för insideraffärer — är som framgått svaret ja.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

Utgångspunkten för min interpellation är självfallet de många s.k. affärer som i höst har inträffat i samband med vissa börsbolags verksamhet. Kinnevik-Fagersta, Sandvik, Scandinavian Trading Company AB, Kuben är alla namn som har skapat oro och osäkerhet bland vanliga aktieägare och som föranlett ingripanden från börsstyrelsen. Aktiebörsen är ett viktigt forum för att tillföra de svenska aktiebolagen riskvilligt kapital och därmed öka möjligheterna att utveckla det svenska näringslivet och göra det konkurrenskraftigt framdeles. Börsen gör det möjligt också för småsparare att låta sitt kapital komma den producerande industrin till godo, i stället för att kanaliseras till improduktivt sparande eller finansiella transaktioner av allehanda slag. Man bör därför inte missgynna sparande i aktier eller handel med aktier i förhållande till annat sparande. Det regelsystem i fråga om bl.a. beskattningen av aktier som existerade vid regeringsskiftet förra året var, enligt min mening, väl avvägt och gav börsen den nödvändiga injektionen utan att för den skull ge aktieägarna en orimligt gynnad ställning i övrigt. Det är därför beklagligt att den nya socialdemokratiska majoriteten har avskaffat t.ex. bestämmelserna om skattereduktion för aktieutdelningar och nu står i begrepp att ersätta det uppskattade skattefondssparandet med ett s.k. allemanssparande. Det är också beklagligt om regeringen gör allvar av sina planer på någon sorts skatt på aktieomsättningen eller om man vill ändra reglerna för reaskatt i samband med försäljning av aktier. På de båda senare punkterna känner vi inte regeringens avsikt, men det är möjligt att finansministern kan säga någonting om detta i dag. Den aktuella diskussionen om börsetik handlar om ett par olika saker. Först s.k. insideraffärer. Den som känner till viktiga beslut i börsnoterade företag har möjlighet att göra förmånliga aktieaffärer innan det aktuella beslutet blivit känt för flertalet aktieägare. Det gäller både beslut som leder till högre kurser och beslut som leder till lägre kurser. Den nu gällande ”insiderlagstiftningen” innehåller ju bara ett krav på offentlig anmälan av insideraffärer — och det har säkert i sig en återhållande effekt — men min uppfattning är att det behövs en skärpning av lagstiftningen, som gör i vart fall vissa typer av insideraffärer olagliga. Jag tolkar interpellationssvaret så att finansministern har samma mening och att han har för avsikt att till våren lägga fram ett förslag om skärpt lagstiftning i fråga om insideraffärer. Det beskedet hälsas med tillfredsställelse. S. k. uppflaggning, dvs. krav på att den som köper en större aktiepost i syfte att få ett ökat inflytande över aktiebolaget skall offentliggöra detta köp, är en fråga som är speciellt betydelsefull för de små aktieägarna. En stor köpare kan ju genom det ökade inflytande som köpet medför påverka för börskursen avgörande faktorer, och de små aktieägarna får då hjälplöst iaktta hur kursen på deras aktier förändras eller hur deras enda chans att bevara sitt kapital är att acceptera ett uppköpserbjudande. Samma krav som de kan självfallet de anställda i börsföretagen resa. Också på denna punkt ger finansministern ett positivt och enligt min mening helt tillfredsställande svar och meddelar att han kommer att lägga fram förslag till riksdagen under våren, efter det att värdepappersmarknadsutredningens förslag har remissbehandlats. Finansministern säger i det sammanhanget i sitt svar att i den mån andra lagändringar aktualiseras kommer de att behandlas samtidigt med utredningsbetänkandet. Jag skulle vilja fråga finansministern: Vad tänker finansministern på när han talar om ”andra lagändringar”? Herr talman! Jag har också i min interpellation berört den graderade rösträtten när det gäller aktier. Om man vill öka de enskilda aktieägarnas möjligheter att påverka aktiebolagen via bolagsstämmorna, bör alla aktier ge lika inflytande, dvs. principen bör vara en aktie — en röst på stämman. I varje fall bör det gälla de börsnoterade företagen. Här är finansministern mera tveksam, men jag tolkar ändå svaret som att det ger uttryck för förståelse för det här kravet och att man i finansdepartementet vill se vilka de praktiska implikationerna med avskaffande av den graderade rösträtten är. En särskild sak som uppmärksammats i samband med att några aktiebolag uteslutits från börsens A-listor och att handeln med dessa bolags aktier stoppats på själva börsen är att detta kan få skattemässiga fördelar för bolagen genom att värderingen av bolagens förmögenhet inte längre skall utgå från börskursen. I bl.a. en artikel i Dagens Nyheter av Olle Westberg har man pekat på att knytningen till den s.k. OTC-listan alltså i vissa fall kan vara en fördel för bolaget och dess större aktieägare. Det kan inte gärna ha varit avsikten att uteslutningen från börsen skulle kunna ge bolagen sådana skydda småspararna på börsen skydda småspararna på börsen skattemässiga fördelar. Här finns det väl därför anledning att överväga om man kan använda andra typer av sanktioner än uteslutning från börsen, vilka | inte får denna icke avsedda skatteeffekt. Herr talman! Syftet med systemet med etiska regler på börsen måste vara att ge alla köpare på börsen samma möjligheter — stora som små. Ingen skall behöva avstå från att köpa aktier av rädsla för att bli manipulerad av större och mer initierade aktieägare. En reviderad lagstiftning och bättre börsetik är därför naturliga önskemål från dem som vill ha en fungerande och livskraftig aktiehandel och därmed ett starkt, fritt näringsliv. Jag noterar att i de här grundfrågorna tycks finansministern och jag vara på samma linje. Jag tackar honom än en gång för svaret.
Herr talman! Också jag noterar den fridsamma ton som råder i detta meningsutbyte. Jag skall svara på de båda frågor som Björn Molin ställde. Den första frågan var: Vilka andra lagändringar skulle aktualiseras utöver dem som blir följden av förslag från den särskilda utredningen? Bankinspektionen gör en granskning av hur OTC-marknaden har fungerat. Jag kan inte utesluta att också den granskningen leder till frågor som riksdagen bör ta ställning till. Men jag känner f. n. inte till att någonting sådant skulle ligga i det. : Den andra frågan som Björn Molin tog upp gäller börsstyrelsens sanktionsmöjligheter, som enligt min mening nu antingen är att ingenting alls göra eller att kasta ut företag från börsen, vilket kan få sådana konsekvenser som Björn Molin pekade på. Resultatet av de överväganden som pågår inom börsstyrelsen och av överväganden som vi gör i departementet kan möjligen bli att vi också här har något att underställa riksdagen. Slutligen vill jag, herr talman, när det gäller systemet med graderad rösträtt säga att demokratin på aktiemarknaden och på bolagsstämmorna kanske inte är riktigt så fulländad som den skulle kunna vara. Det är naturligtvis ett märkligt förhållande att en aktieägare kan ha aktier med 1 000 gånger större röstvärde än andra aktier. Det kan förefalla enkelt att säga: Låt oss i fortsättningen förbjuda att aktier med skilda röstvärden emitteras. Det är inget problem för nybildade bolag. Men för de bolag som finns kan man möjligen säga att felet har varit att man låtit det här systemet tillämpas för länge. För bolag där man kanske har en mycket liten del av aktiekapitalet i A-aktier med fullt röstvärde och den allra största delen av aktiekapitalet i aktier med t.ex. en tusendels röstvärde kan ett förbud mot fortsatt emission av aktier med skilda röstvärden medföra problem. Om man i fortsättningen skulle tvingas att vid varje nyemission emittera aktier med fullt röstvärde, skulle det nämligen kunna leda till att röstmajoriteten i sådana bolag mycket snabbt skiftade från nuvarande ägare till andra. Det kan i vissa lägen möjligen vara en fördel, men jag tänker på den stora mängd av familjeföretag som nu börjar förekomma på börsen och i dess närhet. Den risken kan uppstå att sådana företag — och även andra företag — därför att de inte vill förlora kontrollen över företaget avstår från nyemission och anskaffning av riskkapital som är synnerligen behövligt för deras verksamhet. Därför har vi diskuterat en mera mjuk övergång från det nuvarande systemet till en ordning där röstvärdesdifferentieringen successivt minskar i bolagen. Det är längs de vägarna vi nu prövar oss fram.

Herr talman! En människa som är i behov av vård och omsorg av något slag får inte för den skull omyndigförklaras. Att få välja den vård och omsorg man själv anser vara bäst betyder oerhört mycket för välbefinnandet. Att ge människor största möjliga valfrihet innebär ju att man visar tilltro till individen och respekt för hans eller hennes integritet. Detta är inte minst viktigt i situationer då man är beroende av andras vård och omsorg och kanske känner sig utlämnad. En mänsklig vård måste bygga på många alternativ och ge så stor valfrihet som möjligt. Enskilda alternativ får inte motverkas utan måste tvärtom underlättas. På det sättet kan vi öka mångfalden och valfriheten, så att människor kan få välja den vård och omsorg de själva anser bäst. Att själv kunna välja, forma och avgöra är en mycket viktig del av människors trygghet. Men enskild vård och omsorg är viktig även av andra anledningar. Enskild vårdverksamhet är genomgående billigare än det allmännas. En kombination av offentlig och enskild vård gör således vården inte enbart mänskligare utan också billigare. Genom att kombinera offentliga och enskilda insatser kan vi öka resurserna för vård och omsorg, till gagn för alla. I motion 1982/83:1082 av Ingegerd Troedsson m.fl. föreslås en lagstiftning enligt vilken kommunerna åläggs att pröva även andra alternativ än kommunalt huvudmannaskap när det gäller service, vård och omvårdnad. Kommunerna skulle åläggas att pröva om verksamheten kan bedrivas bättre och effektivare i samarbete med eller av annan huvudman. Om det visar sig att annan kan ge vård eller service bättre och billigare, bör kommunen inte ha rätt att gynna sin egen verksamhet. Till en början bör detta gälla främst ny eller utvidgad verksamhet. Självfallet skall detta gälla även landstingskommunernas verksamhet. Motionens förslag skulle ge dem som behöver vård bättre möjligheter att få bestämma över sin tillvaro. Dessutom skulle våra ekonomiska resurser för vård räcka betydligt längre, eftersom enskild vårdverksamhet är mindre kostnadskrävande. Utskottet avstyrker bifall till motionen. Ett av skälen till avstyrkan är, säger utskottet, att uppfattningarna kan gå starkt isär när det gäller vad som skall anses vara en god vård och därmed även när det gäller bedömningen av vad som är skälig kostnad. Det är ett märkligt argument utskottet anför, eftersom det är här som själva kärnpunkten i motionen ligger. Alla anser nämligen inte att den vård och omsorg som ges av det allmänna är den bästa. Alla anser inte heller att kostnaderna för den allmänna vården är skäliga, utan att de är alldeles för höga. Det allmännas administration och organisation t.ex. kostar för mycket. Vid enskild vård kan man ofta bättre ta till vara fördelar med smådrift. Att det är svårt att bedöma vad som är skälig kostnad gäller såväl enskild som allmän vård. Både enskild och allmän vård mår bra av att man gör sådana prövningar. Även om kommunen enligt socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för att de människor som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver, bör man överväga var vården skall ges ur den enskildes synvinkel. Motsvarande ansvar har landstingskommunerna inom hälsooch sjukvårdsområdet.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 Vi har där påpekat att det, såsom framgår av motion 573 av Gullan Lindblad och Siri Häggmark, ligger en principiell fara i att den gräns som tidigare fanns mellan s.k. obligatorisk och frivillig socialhjälp — mellan det stöd kommunen skall lämna och det stöd som kommunen kan lämna — nu suddats ut. För den frivilliga socialhjälpen var den enskilde i princip återbetalningsskyldig. Vi har vidare påpekat att socialtjänstlagens 3 §, som stadgar att ”kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver”, medger en alldeles för vid tolkning och kan lämna utrymme för godtycke. Vistelsebegreppet måste således preciseras och kostnadsansvaret klaras ut. Vi anser att huvudregeln måste vara att hemortskommunen skall ha kostnadsansvaret, men vi förutsätter att socialberedningen utreder dessa frågor. Den sista delen av vårt särskilda yttrande rör barnoch ungdomsdelegationens arbete. Vi utgår från att delegationen arbetar med en sådan inriktning att många av de synpunkter och förslag som finns i motion 1830 beaktas. Där visas hur ungdomars spontanitet, initiativförmåga och ansvarskänsla kan tas till vara på olika områden. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservation 1 i socialutskottets betänkande 1, i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I socialtjänstlagens 3 § sägs att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. I 5 § talas det om att det till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Det skall bl.a. ske genom uppsökande verksamhet och genom att nämnden svarar för omsorg och service, ekonomisk hjälp, m.m. I 7 § talas det om nämndens uppgift att medverka i samhällsplaneringen och påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall också verka för att de allmänna kommunikationerna fungerar, så att de blir lätt tillgängliga för alla. I 11 § talas om nämndens skyldighet att arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. I 12 § talas om nämndens uppgift att verka för barn och ungdom för att de skall kunna växa upp under trygga och goda förhållanden, och det talas om nära samarbete med hemmen osv. I 13 § talas det om vikten av en bra förskoleverksamhet och i 19 och 20 §§ om nämndens skyldigheter inom äldreomsorgen. Sedan kommer paragraferna om LVU och LVM och även mycket annat. Socialtjänstlagen reglerar med andra ord stora och viktiga delar av enskilda människors liv, och det är kommunerna som har att se till att denna lag efterföljs och efterlevs. Man kan fråga sig hur många kommuner som har möjlighet att följa socialtjänstens paragrafer — de få paragrafer som jag just har nämnt. Riksdagens beslut om socialtjänstlag innebar en genomgripande förändring på socialvårdens område. Lagen ställde och ställer stora krav på kommunerna. Det förhållandet att det är en ramlag gör att den måste följas upp. Man måste följa upp hur lagen genomförs, och det måste nog göras många gånger om, ideligen. Socialberedningen, som tillsattes sommaren 1980 och som fick tilläggsdirektiv i december 1982, fick från början i uppdrag att se över vissa bestämda problemområden på det sociala fältet. Genom tilläggsdirektiven fick beredningen också möjlighet att ta vissa egna initiativ. Men eftersom socialberedningens arbete skall vara färdigt redan under första halvåret 1984 medger inte tiden några vittgående uppföljningar eller andra initiativ. Det finns alla skäl i världen att utvärdera — och då menar jag under en längre tid — hur kommunerna klarar att uppfylla socialtjänstlagens krav, speciellt som denna lag verkligen ställer nya och långtgående krav på kommunerna. Särskilt viktigt är det att se efter hur lagen följs ute i kommunerna nu, när den ekonomiska situationen är så svår i många kommuner. Vpk har föreslagit att en parlamentariskt sammansatt delegation tillsätts, och vi menar att denna delegation skall följa utvecklingen på socialtjänstens område under en lång tid. Man kan tänka sig något slags fortsättning på den nuvarande socialberedningen. Detta föreslår vi i reservation nr 2, och härmed yrkar jag bifall till denna reservation. Till slut vill jag anföra ett citat ur ett socialnämndsärende i en kommun: ”Nämnden påtalar att det finns svårigheter och oklarheter beträffande socialtjänstlagens tillämpning i ekonomiska biståndsärenden.” Vidare påtalas att nödvändiga arbetsuppgifter inte hunnits med i ett stort antal — närmare bestämt 62 — barnavårdsärenden. Vidare säger man: ”Väntetiderna för nybesök är f. n. upp till fyra fem veckor och för återbesök mellan en och tre veckor.” Orsakerna till socialkontorets besvärliga arbetssituation är många, säger man, och man anför som ett skäl att den nya lagstiftningen inneburit att nya kunskaper och nya erfarenheter måste förvärvas. ”Lagens konstruktion innebär vida tolkningsmöjligheter, och detta kommer under lång tid att innebära osäkerhet om tillämpningen i det enskilda fallet.” Det finns, menar jag, all anledning att ge möjlighet till en omfattande utvärdering av socialtjänstlagen, inte minst mot bakgrund av det jag just har berättat från en distriktsnämnds vardag när det gäller att tillämpa och hantera socialtjänstlagen. Man kan också, mot denna vardagsinblick, fråga sig hur många kommuner som i dag bryter mot socialtjänstlagen, mot alla dess nya fina grepp inom socialvården. Herr talman! Med detta yrkar jag alltså bifall till reservation nr 2 i betänkandet.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar omfattar ett stort antal motionsyrkanden inom socialtjänstens område. I stort är socialutskottet enigt i sina ställningstaganden. Betänkandet innehåller endast två reservationer, en från moderaterna och en från vänsterpartiet kommunisterna. Jag skall med några ord beröra i första hand reservationen från moderaterna. I den pläderar de för att kommuner och landsting i lag skall åläggas att i enlighet med upphandlingsreglementet, såvitt jag förstår, via anbud undersöka vem som till lägsta pris kan utföra en vårduppgift. Vi kan konstatera att avtal med enskilda vårdinrättningar kan slutas redan i dag, och så görs också i varierande grad. Däremot kan landsting och kommuner inte avsäga sig ansvaret för att de boende inom resp. områden får det stöd och den vård som behövs. Utskottets majoritet anser att den lag som finns är till fyllest och har svårt att se att vård av äldre och sjuka människor kan jämföras med upphandling av materiel. Naturligtvis kan jag instämma i det som Ann-Cathrine Haglund sade, nämligen att det viktigaste när det gäller vården är att den skapar trygghet och att de människor som utför den förmedlar mänsklig känsla och värme, men jag anser samtidigt att dessa värderingar ligger till grund för den vård vi har i dag. Personligen har jag svårt att förstå att moderaterna, som vid andra tillfällen pläderar för frihet och minskad byråkrati, i detta sammanhang anser att en tvingande lagstiftning skall införas. Vart har frihetsidealet tagit vägen? Litar man inte på de människor som arbetar med de här frågorna ute i kommuner och landsting? Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 vill vpk, trots att socialberedningen är inne i ett intensivt arbete med översynen inom socialtjänstens område, att ytterligare en delegation skall tillsättas eller att socialberedningen skall ombildas till en permanent sådan. Låt oss avvakta de förslag som socialberedningen avser att lägga fram under hösten 1983 och våren 1984 och riksdagens ställningstagande till dessa, innan vi beslutar om nya krav på utredningar eller delegationer! Vi bör väl också tro att alla som arbetar ute på fältet — och då menar jag både politiker och tjänstemän — kommer att reagera och ge synpunkter på hur de anser att socialtjänsten fungerar. Jag är övertygad om att Inga Lantz och vi andra den vägen kan få viktiga impulser. Också jag är medveten om att man ute på socialbyråerna i vissa avseenden har fått en tyngre arbetsbörda, men jag vill påstå att detta inte enbart har att göra med den nya socialtjänstlagen. Vi vet att man under de senaste två åren har haft en anhopning av bidragsärenden, och givetvis har även det inverkat på arbetsbelastningen. Jag är emellertid övertygad om att kommunerna tar sitt ansvar och att de på allt sätt försöker minska väntetiderna och ställa upp för de människor som behöver hjälp. Med detta yrkar jag avslag också på reservation nr 2. Till betänkandet är också fogade ett par särskilda yttranden. Jag instämmer helt i folkpartiets yttrande, som jag tycker är väl avvägt, och jag ser inte att det finns orsak att kommentera det. Däremot kan jag inte instämma i det särskilda yttrandet från moderaterna. De vill ha en särskild paragraf som ger kommunerna möjlighet att upprätta någon typ av låneinstitut, som med räntefria lån skall kunna konkurrera med våra banker. Socialhjälp är ju ett slags bistånd, och bistånd skall naturligtvis ges utifrån den enskilde personens behov av bistånd, och det tycker jag att man gör. Jag är också medveten om att man i dag i vissa fall ger bistånd, där man säger att det skall föreligga återbetalningsskyldighet. Personligen tycker jaginte att det är så vi skall hantera den nya lagen. Vi vet ju att det inte finns någon laglig möjlighet för kommunerna att kräva ett återbetalande.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
Herr talman! Det offentliga, kommuner och landsting, skall ha ansvar för tryggheten i vad gäller en god sjukvård, men därmed är inte sagt att verksamheten skall behöva bedrivas av kommuner och landsting. Det är ju så att offentlig barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg m.m. inte ensamma kan tillgodose ett växande vårdbehov inom en ekonomisk ram som inte får öka. Vi vet ju att — det finns ett flertal exempel på det i motion 1081 — enskild vårdverksamhet är väsentligt mindre kostnadskrävande. Självfallet jämställer vi inte ”upphandling” av vård och service med upphandling av materiel. Vad som krävs är naturligtvis en lagstiftning som är anpassad till vårdoch omsorgsområdet. Jag kan inte förstå varför man inte, när man startar ny verksamhet eller utvidgar en verksamhet, skall kunna pröva om verksamheten kan ske bättre och billigare i samverkan med eller av annan huvudman. När det gäller det särskilda yttrandet om bistånd så har den klara gränsen mellan den hjälp som kommunen kan lämna och som kommunen skall lämna suddats ut. Vi vet också att just bistånd som man återbetalar för många människor är en hjälp och ett stöd att komma ur en svår situation. Självfallet skall biståndet ges efter behov.
Herr talman! Lilly Bergander sade litet grinigt, tycker jag, att trots att socialberedningen nu är inne i slutskedet av sitt arbete, kräver vpk en ny socialberedning. Det är inte riktigt det vi kräver, utan vi kräver något slags fortsättning. Om man sedan låter socialberedningens verksamhet fortsätta eller tillsätter en socialdelegation, som vi föreslår, är ganska ointressant. Huvudsaken är att man får en uppföljning av den här lagen — en undersökning av hur den har verkat ute i kommunerna. Socialberedningen har nu funnits i två år. Den har haft bestämda mål att undersöka. Visserligen har den fått möjlighet att ta egna initiativ, men under den korta tid som beredningen verkat — man skall vara klar med sitt arbete under första halvåret 1984 -— finns det ingen möjlighet att klara den typen av uppföljning som vi menar är nödvändig när det gäller en så omfattande lag som socialtjänstlagen. Som jag sade tidigare berör ju socialtjänstlagen samhällsplanering, kollektivtrafik, bostadslösningar, barnomsorg, äldreomsorg, missbrukarvård, vilket allt innebär oerhört genomgripande förändringar. Dessa uppgifter har kommunerna fått i en situation där de har svårt med ekonomin. Det blir intressant att följa verksamheten och se hur det går ute i kommunerna. Det behövs en långtgående, genomgripande uppföljning och utvärdering av hur socialtjänstlagen tillämpas i kommunerna. Mot bakgrund av det som man kan läsa i tidningarna om den arbetsanhopning som uppstått ute i kommunerna kan man förmoda att kommunerna inte klarar av de här uppgifterna. Då tycker jag att riksdagen, eftersom riksdagen har fattat beslut om socialtjänstlagen, har skyldighet att se till att lagen följs enligt de fina portalparagrafer och de fina målformuleringar som man gett denna lag. Den skall naturligtvis inte bli ett slag i luften, utan den skall fungera för människorna ute i kommunerna. Det finns kanske farhågor för att man ute i kommunerna inte har möjlighet att följa lagen. Detta måste följas upp ute i kommunerna så att man får en bekräftelse på att lagen följs och så att man kan sätta in ekonomiska och andra resurser för att kommunernä skall ha möjlighet att fullfölja intentionerna i socialtjänstlagen. Jag kan inte förstå Lilly Berganders avoghet när det gäller att inse behovet av en sådan långtgående utvärdering av socialtjänstlagen. Jag tycker att det är så uppenbart att det behövs en fortsättning på socialberedningens arbete eller någon annan form av beredning — vi har kallat det för socialdelegation i vår motion.
Herr talman! Till Ann-Cathrine Haglund vill jag bara säga att jag anser att den lag som redan finns ger kommuner och landsting de här möjligheterna att göra undersökningar om hur vård skall kunna bedrivas på bästa och billigaste sätt. Jag vill understryka: på bästa sätt för de patienter som kommer att behöva denna vård. Vi behöver därför inte någon ny lagstiftning med ett tvingande innehåll. Till Inga Lantz skulle jag vilja säga att det inte är någon avoghet från min sida när jag säger att vi kan vänta tills vi har de förslag och synpunkter som socialberedningen kommer att lägga fram mycket snart. Jag har kanske ett litet större förtroende för hur våra förtroendevalda och tjänstemän ute i kommunerna handhar dessa viktiga frågor. Jag anser inte att socialtjänstlagen innebär en så förfärligt stor omvälvning som man tydligen från vpk:s sida anser, därför att barnavård, socialhjälp, missbrukarvård och utveckling på olika områden har även tidigare legat inom socialförvaltningarnas och socialnämndernas ansvarsområden. Självfallet har det tillkommit andra paragrafer med ett annat innehåll, där man fastare har skrivit in de övergripande målsättningarna, vilka jag anser har varit självklara redan tidigare, och jag hoppas att jag arbetat efter dessa. Därför tycker jag uppriktigt sagt att vi kan vänta tills vi vet om socialberedningen anser att det finns ett behov att permanenta någon politiskt sammansatt delegation eller liknande för att följa detta. Jag anser att det bör vara viktigare att människor ute på fältet som arbetar direkt med dessa uppgifter har en möjlighet att komma till tals, och varje riksdagsledamot har skyldighet att inom sitt parti även på hemmaplan följa upp hur de här lagarna tillämpas och vilka problem man stöter på. I detta sammanhang har vi möjligheter att agera i riksdagen utifrån dessa kunskaper.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Lilly Bergander rakt på sak ifall hon tycker att det räcker med den utvärdering som vi har gjort av den lag som har gällt i två år. Den här frågan handlar inte om förtroende eller inte för kommunerna, utan den handlar om kommunernas möjlighet att förverkliga den viktiga socialtjänstlagen, vilken innebär en omfattande och vittgående lagstiftning på det sociala området — det är det vi diskuterar. Jag anser inte att vi behöver vänta och se, därför att jag anser att det är självklart att vi behöver en långtgående utvärdering av socialtjänstlagen — om den följs upp och hur den fungerar ute i kommunerna för de enskilda människorna.
Herr talman! Skillnaden, Lilly Bergander, mellan socialdemokrater och moderater är att vi moderater vill uppmuntra och underlätta enskilda alternativ, och vi vill underlätta mångfald, därför att det ger en mänskligare vård för människorna och därför att människorna vill kunna välja och påverka sin vård. Vi anser också att ett växande behov av vård inte kan tillgodoses enbart genom det offentligas försorg, utan det kan tillgodoses genom samarbete och genom att utnyttja enskild vårdverksamhet, eftersom den genomgående är billigare. Vi anser att kommunerna bör åläggas att pröva om enskilda alternativ är bättre och billigare. Om det visar sig att dessa är det, skall man i så fall använda sig av dem för att underlätta mångfald, valfrihet och för att få mer vård för de samlade resurser vi har.
Herr talman! Till Inga Lantz vill jag säga att lika väl som all annan lagstiftning kommer att följas upp och bli föremål för förändringar måste naturligtvis också socialtjänstlagen behöva justeras i vissa avseenden men inte i fråga om de stora övergripande målen. Det är jag övertygad om. Sedan till Ann-Cathrine Haglund. Jag vet att kommuner och landsting har möjligheter att bedöma olika privata vårdformer, för där är meningsskiljaktigheterna så stora mellan oss. Men jag har en obehaglig känsla av att det ligger någonting annat bakom den här debatten. Jag hoppas att jag har fel. Det ligger ändå i moderaternas intresse att en privatisering av sjukvården skall ske. Om en privatisering går för långt anser jag i varje fall att det är de svaga som kommer i kläm.

Herr talman! Vården av sjuka och gamla är en seriös fråga. Jag tycker att den är litet för allvarlig för att förenklas så som görs i moderaternas reservation. Det går inte att jämföra vård av sjuka med upphandling av sjukvårdsmateriel. Men det är vad moderaterna gör i sin reservation. Man säger klart i reservationen: ”På motsvarande sätt som i upphandlingskungörelsen bör kommun åläggas att alltid pröva om verksamheten kan bedrivas bättre och effektivare i samarbete med eller av annan huvudman. En kommun bör inte ha rätt att gynna egen verksamhet om det visar sig att annan kan tillhandahålla service eller vård bättre och billigare. — — — Detta bör även gälla landstingskommunerna.” Vad innebär då detta? Ja, konsekvensen blir ju att man måste bygga ut vården, så att det blir en överkapacitet totalt, i stort sett en fördubbling. Skall valfrihet bli verklig, som Ann-Cathrine Haglund önskar, måste valfriheten finnas på alla områden och på alla specialiteter. Det innebär alltså att den samlade vården måste tillföras betydligt mer resurser än vad som görs i dag. Är Ann-Cathrine Haglund och moderaterna beredda att göra detta i dag, när vi vet att det på många specialområden inom sjukvården är långa köer för vård? Jag tror att man måste försöka få ner den här debatten så att säga på markplanet och se hur verkligheten är. Dessutom innebär ju detta, som tidigare framhållits, en stark centralisering av besluten. Vi har den nya hälsooch sjukvårdslagen och den nya socialtjänstlagen, som är ramlagar och som ger huvudmännen ansvaret. Vi har vidare, observera det, möjligheter redan i dag att pröva olika alternativa vårdformer. När det gäller t.ex. mentalsjukvård har vi i många län privata sjukhem, varvid det föreligger avtal mellan landstinget och dessa. Vi har under senare år haft en mängd utredningar, försöksverksamheter och samarbete mellan Spri, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, där man har utarbetat modeller för vården och på det sättet försökt få fram det bästa möjliga när det gäller vård och även det bästa möjliga rent ekonomiskt sett. Vi arbetar i dag för en öppenvård, vårdcentraler med vårdlag. Vi arbetar med och diskuterar anhörigvård för att ge en mänskligare vård och ge ökad valfrihet och på det sättet också utnyttja resurserna bättre. Den dyraste vården är inte alltid den bästa vården.

Herr talman! Jag tror att det har framgått av mitt anförande, av den moderata reservation som är fogad är till betänkande 1 och även av den motion som ligger till grund för reservationen, nämligen motion 1982/ 83:1082, att vad vi åsyftar är att skapa valfrihet i vården, eftersom vi anser att en valfri vård är mänskligare för människorna. Vi säger också att det växande behovet av vård och service på olika områden samt behovet av rehabilitering, det kommer samhället att ha svårt att tillgodose om man inte utnyttjar enskilda alternativ, utnyttjar enskild vård, därför att den regelmässigt är billigare. Vi avser en motsvarande lagstiftning — inte samma lagstiftning, utan en lagstiftning som är anpassad efter vård och service, så att kommunerna åläggs att pröva om vården kan ges billigare och bättre i enskild regi. Vi jämför inte på något sätt vård med upphandling av materiel — jag har sagt det tidigare i dag. Kommunerna bör åläggas den här prövningen och bör utnyttja enskild verksamhet, där det kan ske på ett bra sätt för människorna och billigare än i samhällets regi. På det sättet utnyttjar vi våra samlade resurser på ett bättre Nr 15 sätt.
Herr talman! Det Ann-Cathrine Haglund säger nu ändrar ingenting, utan — vissa socialtjänstkvar står att om vi skall få den verkliga valfriheten, måste vi ha en utbyggnad frågor av de totala vårdresurserna, så att man kan välja i alla situationer. Att kommuner och landsting skall pröva ett annat alternativ i alla situationer finns det inte någon möjlighet till. Då måste vi tillföra den samlade vårdsidan oerhört stora nya resurser. Men jag är överens med Ann-Cathrine Haglund om att det är oerhört viktigt att inom ramen för de möjligheter som finns ge möjlighet till privat vård på alla områden. De möjligheterna kan i dag utvecklas med de nya lagar som vi har.
Herr talman! I dag finns mycket litet valfrihet på vårdområdet, mycket litet av enskilda alternativ. Man kan säga att valfriheten är mycket ringa. Vi tycker att det är viktigt att öka möjligheterna till valfrihet och privat resursutnyttjande. Självfallet kan man aldrig skapa en total valfrihet, men man kan sträva efter att skapa största möjliga valfrihet och använda sig av de enskilda alternativ som finns och de som växer fram — det är först när vi underlättar för dem som de kommer att växa fram och vi kan skapa denna valfrihet och få alla de alternativ som vi önskar.
Herr talman! Det är bra med denna korrigering. Ann-Cathrine Haglunds sista inlägg är annorlunda än vad som sägs i reservationen, som jag har vänt mig mot — att man i alla situationer skall göra en sådan här prövning. Det är riktigt att det endast finns ett fåtal olika alternativ när det gäller sjukhem. Men det jag har sagt är att möjligheterna finns för dem som vill starta och utveckla sådana, och sådana initiativ menar jag att man inte skall förhindra. Men om man på sjukvårdssidan skall satsa på en dyrbar specialitet med dyrbar utrustning, tror jag inte att det finns så många privata som är benägna att ställa upp för att medverka i den valfriheten. Och det skulle bli kostsamt för samhället.
Herr talman! Det är självklart att man skall pröva alternativen när alternativen finns. Använder man sig av det sättet kommer alternativen att växa fram. Om man finansierar sjukvården på ett annat sätt, genom att ändra I socialförsäkringssystemet så att sjukförsäkringen utgår även till en enskild | vårdgivare — vilket vi har utvecklat i annat sammanhang — kan det även bli I | aktuellt med en dyrare vård. Men strävan måste ju finnas där. Och | 39 ålägganden att pröva andra alternativ tycker vi är väldigt viktigt då det gäller att underlätta för de här alternativen att växa fram.

Herr talman! Senast vi diskuterade abortfrågan här i kammaren var förra hösten, och då hänvisade utskottsmajoriteten till de två utredningar som just då arbetade med bl.a. abortfrågan men även med fostrets och barnets rättsskydd. Jag syftar på abortkommittén och utredningen Barnens rätt. Man hävdade då från utskottsmajoritetens sida att vi inte skulle fatta beslut som innebar ett utredningsuppdrag om ökat rättsskydd för fostret, därför att vi först skulle avvakta bl.a. abortkommitténs förslag. Jag hävdade i det sammanhanget, i den reservation som då var aktuell, att abortkommittén inte utifrån sina direktiv hade i uppdrag att behandla ett utvidgat rättsskydd för fostret. Nu har kommittén lagt fram sitt betänkande, och precis som vi visste har man inte haft möjlighet att ta upp de här frågorna. Frågan är således fortfarande outredd, och jag tycker att det är beklagligt att man från utskottsmajoritetens sida, och tidigare från riksdagens sida, inte har varit beredd att noggrant se över den här frågan. Vi är alla överens om att frågan om ett ökat rättsskydd för foster är en svår fråga. Vi möter den med stor ödmjukhet. Vi har ingen anledning att gå in och fördöma varandras olika uppfattningar. Jag tycker att det är intressant att se den här frågan i ett större sammanhang. Jag tycker att vi lever i ett samhälle där vi egentligen har lagt för liten vikt vid just familjen, familjegemenskapen och makarnas ansvar i olika lägen. Jag skall inte utvidga den debatten och den diskussionen; jag har talat om den saken tidigare, bl.a. i samband med den allmänpolitiska debatten, då jag betonade att barnfamiljernas situation måste stärkas. Det måste vara på det sättet att två makar skall ha reella ekonomiska möjligheter att ta hand om det barn som väntas. Jag tror att vi här från politisk sida har möjlighet att i betydande omfattning förbättra och underlätta situationen för makar. Jag beklagar att vi från moderata samlingspartiets sida inte har fått gehör för de här frågorna tidigare. Abortkommittén har lagt konkreta och bra förslag, som säkerligen verkar positivt när det gäller abortförebyggande åtgärder och verksamhet. Men jag vill också ställa en fråga: Ger vi barnen det utrymme, den ställning, som barnen skall ha i vårt svenska samhälle? Vi vet genom jämförande undersökningar att barnen i Sverige känner sig älskade i mindre omfattning än barnen i många utvecklingsländer. Har det blivit på det sättet, ärade kammarledamöter, att vi inte behöver barn, eftersom vi har ett socialförsäkringssystem? Har det blivit så, att vi därför inte heller tillräckligt värderar barnen och ser dem som den absoluta tillgång de måste vara i ett samhälle? Vi arbetar, som jag ser det, inom ramen för vissa motsatsförhållanden. Samtidigt som vi har en mycket hög abortfrekvens har det tillsatts en särskild utredning som skall belysa problemen med sjunkande nativitet i vårt samhälle. Vi arbetar generellt — inom sjukvård och i andra sammanhang — för att rädda liv. Det är den övergripande målsättningen. Men man är inte, eller har inte varit, beredd att ge fostret ett övergripande rättsskydd. Jag vill peka på några punkter i det nya läget. Abortlagstiftningen är en viktig faktor, men inte den enda. Även provrörstekniken och fosterdiagnostiken, experiment med foster, cellforskning, genmanipulation och genteknik är stora och vittomfattande områden som berörs i samband med frågan om ett rättsskydd för fostret. Jag har sagt det tidigare i riksdagens talarstol, och jag säger det igen: Vi skall verkligen vara tacksamma för vad vetenskapsmän och forskare på olika områden uträttar i livets tjänst. De är en tillgång som skall backas upp. Jag vill också bestämt hävda att det inte råder något motsatsförhållande mellan ett ökat rättsskydd för fostret och en fortsatt vetenskaplig utveckling i livets och människans tjänst. Tvärtom menar jag att den rädsla som många svenska medborgare i dag känner inför vetenskap och utveckling — och jag är övertygad om att detta även gäller många i denna kammare — ofta beror på det faktum att vi inte har förmågan att sätta samband mellan denna utveckling och etiska värderingar och principer. Det är därför jag menar att det, även när det gäller forskning och utveckling i livets tjänst, är viktigt att vi får en utredning som klarare kan slå fast fostrets rättsskydd i olika sammanhang. Herr talman! Jag vill till sist bestämt hävda att det mänskliga livet behöver ett ökat rättsskydd. Foster är en produkt av mänskligt liv. Jag ber, herr talman, att utifrån detta få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Man kan instämma i mycket av det som Göte Jonsson här har anfört, och jag tror att vi som sitter i socialutskottet alldeles speciellt känner att dessa frågor kryper allt närmare oss. De kryper innanför skinnet på oss så att säga. Det som Göte Jonsson räknade upp — fosterdiagnostik, DNA-teknik och mycket annat — gör att vi måste vara mycket varsamma i vårt arbete. Vi måste vara varsamma med den medicinska teknik som kommer och med den som redan tillämpas. Vi kan också vara överens om hur viktig frågan om familjens möjligheter att fungera i det moderna industrisamhället är. Däremot är vi inte överens i sakfrågorna, om hur man i det moderna samhället ger familjen bättre möjligheter att fungera. Göte Jonsson har alltså vidgat den fråga vi i dag behandlar, där han har avgivit en reservation. Jag ville bara göra dessa enkla kommentarer. Jag vill sedan slå fast att utskottet, bortsett från Göte Jonssons reservation, är så gott som enigt. Jag vill gärna understryka att det i denna mycket svåra fråga, som har föranlett så mycket diskussion och debatt ute i det svenska samhället och även här i riksdagen, nu finns en grundläggande enighet i en mycket stor majoritet i riksdagen, om jag fattar saken rätt, och det gör jag väl med tanke på behandlingen av ärendet i utskottet. Abortlagens gränser har fastställts med hänsyn till livsdugligheten hos fostret. I abortlagen går gränsen vid tolv veckor i första omgången, och sedan kommer 18-veckorsgränsen. Därefter skall socialstyrelsen avgöra frågan; det är då fråga om att göra bedömningar i olika frågor som är av betydelse. Men huvudfrågan gäller livsdugligheten. Det pågår en hel del forskning på det här området, och det har där visat sig att foster är livsdugliga efter ett mindre antal veckor än man tidigare ansett, men man kommer ändå inte ned till de 18 veckor som abortlagen fastställer. Abortlagens område berörs därför egentligen inte i det avseendet. Men det är alldeles klart att man i socialstyrelsen och i de bedömningar som görs av läkarna på den här punkten måste vara mycket varsam och ta hänsyn till den vetenskap och den medicinska teknik som nu utvecklas. På en punkt vill jag kraftigt gå i polemik med Göte Jonsson. Han talar om den minskade nativiteten. Han talar om att vi vill vidta åtgärder för att öka nativiteten i vårt land, och så sätter han det i samband med abortlagstiftningen och fostrets rätt. Om vi skulle befinna oss i situationen att det föddes för många barn i vårt land, skulle Göte Jonsson då utifrån sina värderingar kräva att vi skulle luckra upp abortlagstiftningen och uppmuntra till fler aborter i vårt samhälle? På den punkten måste man vara klar och bestämd. Dessa frågor hör inte ihop. Abortlagstiftningen måste bestämmas från sina egna utgångspunkter och helt oberoende av om det föds få eller många barn i vårt samhälle. Det är helt andra värderingar som skall vara avgörande i den frågan. Det görs nu en analys och värdering av de här frågorna av utredningen om barnens rätt. Vi har att avvakta också vad den har att säga. Dessutom är abortkommitténs betänkande nu också föremål för överväganden. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 3 och avslag på den reservation av Göte Jonsson som är fogad till detta betänkande.
Herr talman! Bara en helt kort replik. Evert Svensson spekulerade om min inställning i å ena sidan nativitetsfrå gan och å andra sidan abortfrågan. Han frågade om jag skulle inta den motsatta ståndpunkten, om vi hade en för hög nativitet. Hela det tänkandet är absurt. I vilket läge har ett välfärdssamhälle en för hög nativitet? Jag vill också understryka att jag inte gjorde någon direkt koppling mellan nativiteten och abortlagstiftningen. Jag gjorde en indirekt koppling, i samband med att jag pekade på olika problem för familj och samhälle som vi faktiskt har. Jag tyckte mig skönja motsättningar i övergripande målsättningar när det gäller de här frågorna. Jag har alltså inte gjort en direkt koppling, utan pekat på övriga svårigheter när det gäller familjepolitiken och framför allt när det gäller frågor som rör barnen i samhället i stort.
Herr talman! Göte Jonsson tog ett halvt steg tillbaka i denna principiellt mycket viktiga fråga. Jag anser att man varken direkt eller indirekt får göra sådana kopplingar som han gjorde, därför att det är andra, etiska, värderingar än hänsyn till nativiteten, dvs. om det föds många eller få barn i samhället, som måste avgöra hur vi skall utforma abortlagstiftningen.
Herr talman! Jag anser mig inte ha tagit ett halvt steg tillbaka, Evert Svensson. Snarare försöker Evert Svensson på ett märkligt sätt misstolka vad jag har sagt. Det finns enligt min uppfattning ett klart samband mellan nativitetsutveckling och familjepolitik samt de frågor som berör förutsättningarna för barnfamiljerna i samhället. Det var i samband med den övergripande redovisningen som jag pekade på detta samband.
Herr talman! I fråga om den senare kopplingen är vi helt överens. Då är det bara fråga om hur denna familjepolitik skall utformas, men det är en annan sak som vi får återkomma till.

Herr talman! Varje år när höstlöven faller kommer frågan om de oföddas rätt upp i riksdagen. Nu föreligger ett nytt betänkande därom. Till följd av riksdagens resa i går har jag inte anmält mig i tid, men jag hoppas ändå få tillfälle att säga några ord med anledning av den motion som Allan Åkerlind och jag har väckt i denna fråga. Evert Svensson sade att det i utskottet var en grundläggande enighet om betänkandet.

Riksdagen har tidigare avvisat tanken på att införa övergripande lagregler om oföddas ställning. Jag är medveten om att det inte går att yrka på det i samband med behandlingen av detta betänkande. Men det förundrar mig att vi måste ha det så här. Den kommitté som nyligen har avlämnat sitt slutbetänkande konstaterar att en stor del av intentionerna bakom 1974 års abortlag har uppfyllts. Jag frågar, herr talman, än en gång: Var befinner vi oss egentligen? Jag har framför mig den siste talarens anförande i den allmänpolitiska debatten, ett mycket bra tal på blankvers. Jag har strukit under många saker i det. Bl. a. talar han om det som sker i världen och säger: ”Vi ser en värld i krig. Förbi på TV flyr människor i skräck. Vi ser dem dödas. Sånt händer utomlands. Men inte här.” Jag frågar: Är det då skillnad på liv och liv? 32 500 foster aborterades 1982. Vad säger vårt samhälles grundval, Bibeln, om det? Är människan herre över liv och död? Har någon av oss rätt att utsläcka liv? Vi har nyss talat om de sjukas och gamlas rätt, den är självklar. Allt liv skall värnas. Jag upprördes när jag gick i folkskolan och läste om våra fäder som satte ut flickebarn därför att de var svaga. Många av dem som nu inte får födas är förvisso toppenbarn — jag räknar med att det är de bästa utsikter för deras liv i vårt s.k. välfärdssamhälle. Har någon av oss rätt att utsläcka liv? Hur kan det vara möjligt att fostret betraktas som en del av kvinnans kropp som hon kan avlägsna? Jag angriper här inte de människor som tänker så, men vi måste väl ha kommit alldeles vilse i vår syn på livet. Kyrkans svar har i årtusenden varit tydligt. Den har hävdat livets helgd. Jag har här en liten bok som en god vän skickade mig utan att veta att jag skulle delta i någon debatt. Den är av norrmannen Börre Knudsen och heter Dommen i Malangen herredsrett. Jag rekommenderar den till läsning. Att jag tar fram den beror på att där hävdas på nytt just från kyrkans sida det som är självklart enligt Bibeln. Jag kan inte bedöma den norske prästens handlingar i samband med att han har velat rikta uppmärksamheten på principerna om livets helgd och de oföddas rätt, men jag vill anföra vad han och andra kristna hävdat. I 17 punkter har Borre Knudsen ställt upp fundamentala kristna och etiska grunder för sitt ställningstagande, och han säger: I trohet mot Guds ord och konstitutionen, så som jag förstår den, vet jag mig vara förpliktigad till att bekämpa abortlagen så långt förmåga och krafter räcker. Han säger att han skall från predikstolen fördöma abortlagen som en himmelsskriande synd. I boken finns vittnesmål från de tre biskoparna Utnem, Nergård och Lgnning. De säger att den norska abortlagen, som ju liknar den svenska, är i strid mot Guds bud och varje rättssamhälles bud och att det åligger kyrkan att säga ifrån därom. Jag måste säga att jag ibland tycker att det stockar sig i halsen. Jag kan inte tala. Var befinner vi oss? Skulle vi inte kunna i ett annat sammanhang se till att vi får en lagstiftning som verkligen skyddar livet? I det sista talet i den allmänpolitiska debatten sades att vi skall vara människor av en god vilja. Det är omöjligt att fortsätta som vi gör i Sverige nu. Det måste bli en ändring.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar två motioner. Den ena är nr 744, där det krävs en utredning som snabbt bör arbeta fram förslag till en ny abortlagstiftning som utgår från barnets rätt till liv. När det gäller den motionen finns det en reservation av Göte Jonsson, och den vill jag varmt yrka bifall till. Under årens lopp har utskottet och riksdagen hänvisat till abortkommittén, men den hade, som man klart utsagt, inte rätt att föreslå förändringar i lagen. Nu säger man att med hänvisning till abortkommitténs nu framlagda betänkande bekräftas att det inte finns skäl att ifrågasätta den huvudprincip varpå lagen vilar. Det tycker jag är mycket märkligt, när man tidigare sagt att den kommittén inte hade rätt att föreslå förändringar i lagen. Evert Svensson sade att man väntar på vad utredningen om barnens rätt skall komma fram till. Men den utredningen har inte fått direktiv att ta upp den här frågan. Utskottet säger direkt att det inte finns skäl för utredningen att gå in på utformningen av abortlagen. Så var det med det. Evert Svensson säger också att vi skall vara varsamma i dessa frågor. Ja, det skall vi. Men vi skall inte vara varsamma om dem som vill släcka liv. Vi skall inte vara rädda om lagen, utan vi skall vara rädda om de små barnen. Vi är skyldiga att vara varsamma om dem. Därför yrkar jag bifall till reservationen. I den andra motionen, 1982/83:745, begärs att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl begär befrielse från att delta i abortingrepp skall medges denna rätt och att en negativ inställning till aborter inte skall vara till nackdel för dem när de söker annan tjänst. Utskottet säger om den saken att man inte känner till några fall där sådana frågor har förts vidare och läkare har motarbetats på grund av sin inställning till aborter. Jag har ändå personligen blivit uppringd av två läkare som har berättat sitt lidandes historia. De har båda direkt blivit motarbetade på grund av sin inställning i abortfrågan. Så nämner utskottet att socialstyrelsen i sitt cirkulär förutsätter att den som åberopar sådana skäl för att befrias från att delta i abortverksamheten också skall slippa delta, under förutsättning att det inte är fråga om fara för moderns liv eller hälsa. Men utskottet säger också: ”Det kan slutligen tilläggas att det torde finnas situationer när det knappast är möjligt att helt bortse från att en sökande till en tjänst vägrar att medverka vid aborter. Detta kan t.ex. vara fallet om organisationen är sådan att det inte finns någon annan personal som i så fall kan svara för abortingreppen.” Det är ett rätt märkligt resonemang. När det gäller allvarliga sjukdomar förekommer det ofta att den specialistvård som den sjuke behöver inte finns just vid det sjukhus där han befinner sig. Han måste då med ambulans eller på annat sätt flyttas till ett annat sjukhus med behöriga och kunniga läkare som kan ge den vård eller utföra det ingrepp som patienten behöver. Här gäller det ju friska människor i allmänhet, men då skall det inte gå att skicka dem till ett annat sjukhus. Det är märkvärdigt, eftersom det borde gå ännu lättare när det i abortfallen inte är fråga om svårt sjuka patienter. Detta leder mig till att yrka bifall även till motion 745 i dess helhet under

Herr talman! I den sistnämnda frågan tycker jag att vi har gått så långt vi kan när det gäller läkares och annan personals medverkan. Vi har tydligt och klart sagt ifrån, att är man av religiösa eller etiska skäl emot aborter så bör man inte delta. Det finns klara bestämmelser från socialstyrelsen på den punkten. Att det sedan kan finnas undantagsfall, där man ändå måste medverka, tycker jag också kan accepteras. Men det måste vara absoluta undantagsfall. Herr talman! Jag hade inte tänkt närmare gå in på utvecklingen av antalet aborter visavi abortlagen. Efter abortlagens ikraftträdande 1975 har antalet aborter varit ungefär konstant. Däremot har man vunnit två saker. Aborterna görs i ett tidigare skede av graviditeten, och det måste väl ändå vara någonting som vi hälsar med tillfredsställelse. Som en andra vinst kan man nämna att tonårsaborterna har minskat, och det måste väl också hälsas med tillfredsställelse. Detta leder mig fram till att lagstiftningen på den här punkten kanske inte har den stora betydelse som vi tror och framför allt inte den avgörande betydelse som Allan Åkerlind och Tore Nilsson tror. I stället är det andra faktorer som avgör det hela. Dessutom tror jag att man kan säga att antalet aborter är något högre i länder där man har förbud mot abort. Vidare är de aborter som där utförs illegala, och det är väl en situation som ingen i kammaren vill ha i vårt land, men som vi naturligtvis kan riskera att hamna i. Jag vill också tillägga att de resonemang som t.ex. Tore Nilsson för innebär krav på ett absolut förbud. Det återfinns inte i hans motion.

Herr talman! Utan att ingå på abortproblemen som sådana vill jag gärna säga, att Göte Jonsson har rätt när han hävdar att vi till slut måste gripa oss an med frågan om fostrets rättsliga ställning. Detta har inte bara med abortfrågan att göra utan — som Göte Jonsson så kraftfullt har framhållit — med allt annat som nu snabbt händer inom fortplantningsbiologin och dess genomslag inom medicinen. Jag tror att medicinens företrädare skulle vara betjänta av att veta var lagstiftarna — dvs. vi — står i de här frågorna. I övrigt, herr talman, har det förvånat mig att utskottet i sitt eget ställningstagande, på s. 11 r. 23, talar om kvinnans övervägande huruvida ”abort är den lämpligaste lösningen på de problem som en väntad graviditet medför”. I abortsituationen är graviditeten inte väntad, utan faktisk. Kvinnan är gravid. Det är barnet som är väntat. En gammal professor kan inte avhålla sig från litet kriarättning. Jag tycker nog att man skall vara korrekt i sina formuleringar, och det vore kanske bra om utskottets talesman ville se till att detta blir korrigerat.

Herr talman! Evert Svensson talade om att jag i mitt anförande krävde absolut förbud. Jag vet inte om jag sade så, men jag vill ändå framhålla att det givetvis finns situationer där moderns liv är i fara och där man kan tänka sig en abort. Men vad jag talade om var principfrågorna, regeln om livets helighet och spörsmålet om vi har makt över livet. Det talas i detta sammanhang om abortrådgivning och förebyggande åtgärder, och det är bra, men jag tror att vårt samhälle måste genomgå en omdaning ända från grunden. De förebyggande åtgärderna måste därvid omfatta en annan undervisning ända från barndomen. Jag talade tidigare om skolan, om kristendomen, om budorden och om hela den kristna etiken. Vi måste som riksdagsmän, som ansvariga för vårt folk, arbeta för att få ett rättssamhälle i kristen mening — annars inträder barbariet. Det är väl hyckleri att fördöma dödande på annat håll samtidigt som man godtar att de friskaste och finaste människor som finns, de ofödda med alla deras möjligheter, inte skall ha rätten till livet. I utslaget från Malangen herredsrett, som jag kan använda som jämförelse, är domarna eniga om att frikänna prästen. De säger att de måste betrakta aborten som ett dräpande av en liten människa. Det är också min innersta övertygelse, och därför måste jag som politiker, som människa och som kristen arbeta för att barnen får rätt att födas — rätten till liv. Det måste bli en omdaning från grunden. Sedan är det också detta med resurserna för vår sjukvård. Jag hade förra veckan samtal med en människa som går och väntar på att få en plats på ett sjukhus. Oerhört många gör det. Men det finns inte plats. Vi har ont om pengar för sjukvård och hälsovård. Är det då riktigt använda resurser? Detta är å andra sidan en bifråga, en fråga i andra hand. Det jag vill är inte att hävda det absoluta förbudet utan att vi såsom människor av god vilja, såsom svenskar med en lång kulturtradition och såsom människor som tänker riktigt och rätt skall gå in för att göra det möjligt för mödrarna att ta emot sina barn. Det är ju inte dem vi skall beskylla. Det är alltid åtminstone två personer medi bilden när ett barn skall födas. Det måste bli en förändring.
Herr talman! Hela den debatt som har förts, alla de samtal som har förts och abortlagstiftningen utgår ju från att aborten är en nödlösning. Vi strävar i olika sammanhang efter att antalet aborter skall minska. Jag utgår från att detta är den väg som vi måste fortsätta på. Jag kan inte förstå att den lösning som t.ex. Tore Nilsson förespråkar skulle leda till detta, utan den kanske leder i motsatt riktning. Det finns tyvärr exempel på att det är på det sättet i andra länder.

Herr talman! Egentligen hade jag inte tänkt ta till orda i den här debatten. Jag hade tänkt låta dessa mörkmän från tala med varandra, men nu tycker jag att det räcker. Kvinnor i Sverige har kämpat för att få fri abort. Kvinnor kämpar fortfarande runt om i världen för att få rätt till en fri abort. Vad mörkmännen i moderata samlingspartiet gör här i kammaren år efter år, om än i förtäckta ordalag, är att angripa vår abortlag. Till dessa mörkmän vill jag säga: Sluta att angripa vår abortlag!

Herr talman! För några år sedan mötte jag ordet mörkman i en tidning. Det var en av riksdagens ledamöter som skrev sin tidning att riksdagen hade åtminstone två mörkmän — varav jag var den ena. Nu möter vi det ordet igen. Inga Lantz talar om mörkmännen i riksdagen. När vi vill slå vakt om de ofödda barnens rätt till liv, då blir vi av Inga Lantz kallade för mörkmän. Det säger allt om kommunismen.

Herr talman! I en debatt för några år sedan, i samma fråga vill jag minnas, steg Inga Lantz upp i bänken och ropade nej, nej medan jag talade. Jag förstår att hon ser ett rött skynke när hon hör mig — eller en svart duk, hon talar ju om mörkmän. Hon talar om att kvinnorna har kämpat för sin rätt till abort. Vad vill egentligen kvinnan, Inga Lantz? Jag minns min farmor och hennes samtida. De ville liv. Jag minns min mor. Hon ville liv. Jag känner kvinnor i dag, och jag tror mig känna dem rätt då jag säger att innerst inne vill en kvinna alltid att hennes barn skall få födas. Sedan har vi skapat ett samhälle där hon kanske får alltför stora bördor, där det är för tungt för henne att leva vidare. Så har vi gett henne dennas.k. lagliga utväg — det är inte hennes fel. Det jag efterlyser är att vi skall skapa ett samhälle där rätten till liv är självklar, från begynnelsen till den sista dagen av vårt liv. Vi måste se till att vårt samhälle verkligen är ett rättssamhälle. Som kristen och som en som tror på den heliga skrift i allt måste jag hävda vad Bibeln säger: Du skall inte dräpa. Jag hoppas verkligen att Inga Lantz skall höra till ljusets riddarvakt.

Herr talman! Jag vill anmäla att jag inte kommer att besvara interpellation 1983/84:15 av Rolf Wirtén om alkohoholpolitiken inom den föreskrivna tiden på grund av att interpellanten befinner sig i FN och inte kan ta emot svaret. Jag har kommit överens med Rolf Wirtén om att interpellationen skall besvaras den 28 november 1983.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig när förhandlingar mellan staten och Stockholms läns landsting om utlandsvenskars rätt till vård vid Karolinska sjukhuset beräknas vara klara. Bakgrunden till frågan är riksdagens beslut med anledning av proposition 1980/81:95 om ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset. I detta uttalade riksdagen att staten genom förhandlingar med Stockholms läns landsting borde tillskapa en ordning som inte avvek från den som dittills hade gällt i fråga om sjukhusvård för utlandssvenskar vid sjukhuset. På grundval av riksdagens hemställan inleddes förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och Stockholms läns landsting i frågan under hösten 1981. Därvid konstaterade emellertid parterna att frågan inte berörde enbart Stockholms läns landsting, och de enades därför om att frågan borde tas upp i överläggningar med Landstingsförbundet. I de överläggningar som förhandlingsnämnden sedan har haft med Landstingsförbundet har den större frågan om utlandsvenskarnas sjukvårdsförmåner i Sverige och deras ställning i sjukförsäkringen aktualiserats. Det avtal som gäller mellan landstingen om ersättning för vård av patienter som inte hör till det egna landstingsområdet — det s.k. utomlänsavtalet — berör över huvud taget inte vården av utlandssvenskar. Samtidigt har frågan om ett särskilt skydd genom försäkring — bl.a. för sjukvårdskostnader i Sverige — för en betydande grupp utlandssvenskar, nämligen svenska företags anställda i utlandet, behandlats i en departementspromemoria, Ds S 1981:14, och i proposition 1981/82:199 och därefter tagits upp i förhandlingar mellan LO, PTK och SAF. Under sådana omständigheter har regeringen ansett att man vad gäller särskilda vårdmöjligheter för utlandssvenskar vid Karolinska sjukhuset bör avvakta den vidare utvecklingen av frågan om utformningen av socialförsäkringsskyddet för svenska företags anställda i utlandet.

Herr talman! Jag tackar Gertrud Sigurdsen för svaret. Jag har blivit lugnad så till vida att jag märker att regeringen inte har glömt bort ärendet, vilket jag befarade en tid. Det finns nämligen, som Gertrud Sigurdsen sade, ett riksdagsbeslut med anledning av en folkpartimotion om att utlandssvenskarna skall få behålla den möjlighet till vård på Karolinska sjukhuset som de har haft förut. Socialdemokraterna yrkade visserligen avslag på denna motion, men valutgången betyder inte att alla riksdagsbeslut före valet som gick socialdemokraterna emot kan nonchaleras. Det finns ett uppdrag till regeringen att lösa frågan. Detta uppdrag har Utlandssvenskarnas förening uppmärksammat och försökt påminna om. Föreningen har skrivit till det socialdemokratiska sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms län och påmint om ärendet, men över huvud taget inte fått något svar. Det är bristen på svar därifrån som har föranlett min fråga. Fick inte utlandssvenskarna något svar från den ena socialdemokratiska sjukvårdspolitikern, kunde ju jag försöka få svar från en annan. Nu har jag fått veta att regeringen avvaktar. Herr talman! Under vissa omständigheter kan jag acceptera det, ifall dröjsmålet medför något gott — och det finns möjligen hopp om att det gör det. Ett särskilt försäkringsskydd kan vara mycket bra för utlandssvenskarna. Jag måste, dess värre, fortsätta mitt frågande, så att det blir något resultat. Den ena frågan gäller när man kan räkna med att de förhandlingar som nu förs med LO, PTK och SAF kan vara avslutade. Hur länge dröjer det? Den andra är: Kommer detta socialförsäkringsskydd bara att gälla svenska företags anställda i utlandet? Vad händer i så fall med övriga svenskar i utlandet och deras möjligheter till sjukvård när de kommer hem?
Herr talman! Det är omöjligt för mig att säga när ett förhandlingsresultat kan föreligga. Jag utgår från att Karin Ahrland lika väl som jag vet att man inte kan sia om när förhandlingar tar slut. Vi har vid kontakter med både LO och Arbetsgivareföreningen fått klart för oss att frågan fortfarande är aktuell i förhandlingarna. Det är det svar som jag kan ge Karin Ahrland.
Herr talman! Jag vet precis lika väl som Gertrud Sigurdsen att det är omöjligt att fastställa ett slutligt datum. Men jag hoppas att Gertrud Sigurdsen tar till sin uppgift att göra allt hon kan för att påskynda förhandlingarna.

Herr talman! Börje Svensson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidtaga för att begränsa de negativa effekterna för människorna i glesbygden av en väntad omfattande nedläggning av bensinstationer. Börje Svensson har hänvisat till en utredning av statens prisoch kartellnämnd, SPK, enligt vilken en omfattande nedläggning av bensinstationer kan väntas. Den utredning som Börje Svensson refererar till måste vara SPK:s rapport Bensinhandeln i Sverige. Den rör bensinhandeln i stort från olika aspekter och tar inte särskilt upp glesbygdsproblem. I glesbygden kan en del bensinstationer bli nedläggningshotade på grund av bl.a. sviktande befolkningsunderlag. En negativ utveckling kan dock motverkas med hjälp av det statliga stöd som kan lämnas till kommersiell service i glesbygd. Det omfattar även stöd till drivmedelsanläggningar. I glesbygden är det vanligt att lanthandeln även har hand om bensinförsörjningen. Att bibehålla bensinförsäljningen är ofta också en förutsättning för lanthandelns överlevnad. Ett problem har dock varit att många pumpar och cisterner varit gamla och utslitna och att lanthandeln inte orkat bära kostnaderna för en upprustning. Det statliga glesbygdsstödet har då möjliggjort nyinvesteringar på flera håll. Under de senaste fyra åren har ca 80 bensinanläggningar fått statligt investeringsstöd.

Herr talman! Jag ber att få rätta statsrådet på en punkt: Jag heter Börje Stensson. Det kan vara så att jag inte haft anledning att ställa någon fråga till statsrådet Thage Peterson tidigare. Jag skall försöka bättra mig på den punkten, så att vi kan komma till tals litet oftare. Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den omedelbara bakgrunden till frågan är den utredning som statens prisoch kartellnämnd lämnade i augusti månad i år om bensinhandeln i Sverige. Vidare har jag haft anledning att ställa frågor om bensinbolagens prispolitik mot handeln i glesbygd. Bensinförsäljningen i just glesbygden från bilverkstäders och detaljhandels sida har'så dålig lönsamhet att det för många är svårt att fortsätta med ifrågavarande försäljning. Jag har uppfattat det som en medveten prispolitik från bensinbolagens sida för att minska sina egna kostnader. Bolagen får för sin egen del en mer rationell hantering om de slipper distribution till de många små försäljningsställena. Den som har ett särskilt intresse för glesbygdens problem ser med stor oro på den utveckling som erfarenhetsmässigt sker och som utredningen från statens prisoch kartellnämnd också bekräftar. I denna intressanta och fylliga redogörelse visas att antalet försäljningsställen för drivmedel kraftigt reducerats under senare år. 1968 fanns totalt nära 9 000 försäljningsställen för drivmedel, och 1975 fanns, enligt motsvarande beräkning, ca 7 000. I januari 1982 fanns enligt undersökningen 5 363 försäljningsställen för bensin, och nu, nära två år senare, kan det säkert bekräftas att denna utveckling fortsätter. Enligt tidningen Motor i september 1983 hade vi före andra världskriget i - vårt land 12 500 försäljningsställen för drivmedel, varav 90 70 dominerades av någon form av annan verksamhet — vanligen försäljning av dagligvaror. Det var givetvis fråga om lanthandel och verkstadsföretag i allra största utsträckning. Det var i en tid då antalet fordon var litet i förhållande till i dag. Samtidigt som SPK:s utredning konstaterar nedgången i antal försäljningsställen påpekas också att speciellt antalet s.k. trafikbutiker ökar påtagligt. Det är alltså systemet med försäljning av såväl drivmedel som dagligvaror och även reparationer, olika former av service, servering o. d. Enligt utredningen förefaller bortåt 1 000 försäljningsställen vara i farozonen för nedläggning. Det är en illavarslande utveckling. Den berör inte bara bilisterna — den berör handeln i glesbygd. Man kan nämligen frukta att många av de i nedläggningsprognosen berörda försäljningsställena finns i glesbygden. Längre väg till bensindepån blir kostsam för glesbygdsbon. Med tanke på att försäljningsstället i den större tätorten samtidigt är ”allvarubutik” ligger det nära till hands att också göra dagligvaruinköpen i denna butik i stället för i hemortens närbutik. För en beräknad ökande turism är det olyckligt om försäljningsställena i glesbygden försvinner. En god försörjning av drivmedel i skilda delar av vårt land är en viktig regionalpolitisk fråga. Jag har förstått att både Transportarbetareförbundet och Petroleumhandelns riksförbund har sökt kontakter med regeringen. Vilka åtgärder avser regeringen vidta i avseende på dessa framstötar?
Herr talman! Jag har självfallet ingenting emot att svara på fler frågor från herr Stensson. I det skriftliga svaret som herr Stensson har fått i sin hand står det också att herr Stensson heter Stensson och ingenting annat. Men jag råkade förväxla och säga bokstaven v i stället för t, vilket jag ber om ursäkt för. Länsstyrelserna prövar om glesbygdsstöd skall lämnas till bensinanläggningar. Utöver det investeringsstöd som jag tidigare nämnde har länsstyrelserna möjlighet att vid akuta problem lämna driftsstöd till lanthandel eller bensinanläggning, om det finns s. k synnerliga skäl och andra åtgärder visat sig otillräckliga. Jag vill nämna för herr Stensson att 31 glesbygdsbutiker och 2 bensinanläggningar fick driftsstöd under föregående budgetår. Jag vill också tillägga, herr talman, att strukturförändringar i glesbygden fortlöpande bevakas av flera myndigheter. Jag vill påstå att det finns en beredskap att motverka en eventuell utslagning av strategiskt belägna Jag kan i sammanhanget slutligen nämna att Svenska transportarbetareförbundet och Petroleumhandelns riksförbund har skrivit till regeringen angående en begynnande strukturförändring inom bensinhandeln. De båda förbunden kommer att informera mig om den aktuella situationen vid

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Peterson för denna komplettering och då även för beskedet att man på industridepartementet tänker tillmötesgå Transportarbetareförbundet och Petroleumhandelns riksförbund i fråga om de kontakter de bett om. Statsrådet säger i svaret att 80 bensinanläggningar tidigare har fått statligt investeringsstöd. Det är inte särskilt många i förhållande till det stora antal bensinanläggningar som man nu fruktar skall försvinna — bortåt 1 000 enligt SPK:s undersökning. Jag frågar mig vilken beredskap regeringen har för att motverka den här ökande nedläggningen. Tänker regeringen på dessa förhållanden i budgetarbetet för 1984/85? Glesbygden behöver stärkas — det tror jag att också statsrådet Peterson kan hålla med om.